Fru talman! Med anledning av skatteutskottets betänkande om Skatteförvaltningen och Tullverket vill jag belysa några områden där moderaterna har reserverat sig. Det första området gäller tulltillägg. Vi känner väl till att det på beskattningsområdet finns en rad administrativa sanktioner för att straffa företagen när de inte betalat in skatterna korrekt. På samma sätt har även tullagen sanktioner i form av tulltillägg och förseningsavgifter. Under den borgerliga regeringen förändrades dessa regler om skatteoch tulltillägg. Det var i första hand fråga om nya eftergiftsgrunder för att undvika att orimliga tillägg påfördes. De förändrade eftergiftsgrunderna har emellertid inte fått den effekt som vi då förväntade oss. Tulltillägg drabbar fortfarande företagen på ett sätt som inte står i rimlig proportion till begången förseelse. De situationer när tulltillägg tagits ut har nästan alltid berott på felräkning eller skrivfel. Det har alltså nästan uteslutande varit fråga om icke uppsåtliga fel i tulldeklarationer. Sådana upprättats dessutom ofta under stark tidspress. Dessutom utgår tulltillägg även när korrekta uppgifter framgår av annat bifogat material, och det måste ju sägas vara orimligt. Om det skulle finnas anledning att misstänka att det föreligger bedrägligt uppsåt från deklarantens sida kommer självklart saken i ett annat läge. Då finns det dock andra möjligheter att ställa honom eller henne till svars. Enligt vår mening bör man vara försiktig med att behålla eller införa regler som upplevs som mycket besvärande inte minst för de mindre företagen. Sveriges inträde i EU har också inneburit att importörerna fått en mängd nya regler att hålla ordning på. Dessutom har inlämningsfristen minskat från 15 till 9 dagar. Detta gör att de skäl som talar emot tulltillägget som en sanktionsform om möjligt har blivit ännu starkare. Det är många partier som i dag säger sig vilja skapa ett gott företagsklimat särskilt för småföretagen. Då gäller det att i handling och inte bara i ord också stå upp för det. Moderata samlingspartiet anser därför att tulltilläggen bör avskaffas från den 1 januari 1999. Det andra området jag vill ta upp i dag gäller förenklingar i regelverket inom tullområdet. I och med vårt medlemskap i EU har Sverige förbundit sig att harmonisera svenska regler med EU:s bestämmelser. Detta har lett till en mer komplex lagstiftning än tidigare, vilket har fått återverkningar för både tulladministrationen och näringslivet. Sverige har inom EU därför prioriterat en förenkling av reglerna. På svenskt initiativ har EU uttalat att förenklingar av regelverket är en högt prioriterad uppgift, och för närvarande pågår i kommissionen arbete med förenklingar i regelverket inom tulladministrationen. Skatteutskottet har genomfört en hearing med generaldirektören för Tullverket. Där framgick det klart att Tullverkets attityd till näringslivet är mycket positiv och att verket arbetar för att åstadkomma enklare tullhantering för svenska företag. Men även om Tullverket redan nu medverkar i detta arbete vill vi här i riksdagen genom vår reservation ytterligare understryka betydelsen av att detta arbete verkligen drivs kraftfullt och så snabbt som möjligt. Vi anser att Tullverket skall ha i uppdrag att utarbeta förslag till genomgripande förenklingar av tullprocedurerna inom EU. Reglerna för tullproceduren bör förenklas i sådan omfattning att småföretag kan klara sina tullärenden utan konsulthjälp. I avvaktan på att det europeiska regelverket förenklas anser vi att Sverige bör undvika mer långtgående anpassning av de nationella reglerna än den gällande EU-rätten kräver. Ytterligare ett område vi vill ta upp i dag är gränsproblematiken vid den svensk-finska gränsen i norra Sverige. Fortfarande efter tre år i EU har inte de nationella hindren för fri konkurrens undanröjts vad gäller handeln med den s.k. rödmärkta finska oljan. Min kollega Olle Lindström kommer i sitt anförande att ta upp detta problem varför jag inte närmare berör detta ämne nu. Fru talman! För att vinna tid yrkar jag bara bifall till reservation nr 1, men jag står naturligtvis bakom moderaternas övriga reservationer.

Fru talman! I en rapport kallad Skattefel och skattefusk från Riksskatteverket redovisas att verkets undersökningar visar att svenska folket och de svenska företagen i stor utsträckning är beredda att betala sin skatt - så länge alla andra eller åtminstone nästan alla andra också gör det. Tilltron till skattemyndigheternas förmåga att bekämpa skattefusket är dock inte lika tillfredsställande vare sig bland allmänheten eller bland företagen. Vi kristdemokrater anser att förändringar i skattesystemet måste göras - dels för att sänka det totala skattetrycket, dels också för att skattesystemet och skattelagstiftningen skall bli mer överblickbara och uppfattas som rimliga av allmänhet och näringsliv. Men vi anser samtidigt att de lagar och regler som vi nu har måste efterlevas och genomdrivas. Det är ett problem att inte samtliga skattepliktiga inkomster och reavinster som skall deklareras i Sverige verkligen redovisas i deklarationen. Genom skattebrottslighet, inte minst som en följd av den stora svarta marknad vi har i Sverige, åderlåts samhällets resurser på tiotals miljarder kronor varje år. Riksskatteverket uppskattar att det totala skattefelet ligger i storleksordningen 80-90 miljarder kronor. Vidare snedvrids konkurrensförhållandena genom skattebrottsligheten, och den svenska affärsmoralen försämras på ett negativt sätt. Ytterst går den demokratiska kontrollen över stora delar av samhället om intet. Fru talman! Det är viktigt att skattemyndigheterna för att komma åt skattefusk har resurser för effektiva kontrollmöjligheter som samtidigt garanterar rättssäkerheten. Ett annat av syftena med kontroller är vidare att se om skattesystemet fungerar så som riksdagen avsett. Det är angeläget att helhetssynen på kontroll, service och information till allmänhet och företag fortsätter att utvecklas inom skattemyndigheterna. Många företag har gjort fel när det gäller varulagervärdering, sponsring och skattefrågor med internationell anknytning. Detta konstaterade Riksskatteverket under 1996. Det visade sig också att kontrolluppgifterna var felaktiga när det gällde redovisning av olika förmåner och ersättningar. Här kan skattemyndigheternas kontrollverksamhet verka förebyggande för framtiden. På senare tid har resurserna minskat för kontrollverksamheten, vilket regeringen i budgetpropositionen själv medger är ett trendbrott. Detta kan tolkas som att det inte längre är möjligt att freda denna verksamhet från neddragningar på grund av de allmänna besparingskraven. Riksskatteverket gör bedömningen att medelsförbrukningen i framtiden kommer att öka år för år. Dessutom konstaterar verket att det redan nu varit svårt att avdela tillräckligt kompetent personal för kontrollen av de minsta företagen och att vissa bedrägerier mot mervärdesskattesystemet inte har kunnat förhindras. Mot bakgrund av detta har kristdemokraterna föreslagit att ytterligare 200 miljoner kronor per år avsätts till Skatteförvaltningen för förstärkt skattekontroll. Fru talman! Erfarenheter visar att detta anslag ger åtminstone sex gånger så mycket tillbaka; senast, närmare bestämt i somras, visades detta i en rapport från Riksdagens revisorer. Kristdemokraterna räknar således med att skatteintäkterna ökar med 1 200 miljoner kronor per år när detta förslag genomförs. Riksdagens revisorer har granskat effekterna av den resursförstärkning till skatteförvaltningen som regering och riksdag beslutade om våren 1993. Resursförstärkningen uppgick budgetåren 1993 96 till 499 miljoner kronor. Riksskatteverket har redovisat att resursförstärkningen gett ökade skatteintäkter i form av taxeringshöjningar på 5 1⁄2 miljard. Härtill kommer en preventiv effekt som naturligtvis inte går att beräkna, men som Riksskatteverket tidigare bedömt uppgår till en till två gånger den direkta intäkten. Man måste dock reducera det belopp som Riksskatteverket redovisar med en rad faktorer, bl.a. på grund av överklaganden och periodiseringsfel. Riksdagens revisorer bedömer ändå att det belopp som faktiskt kommer att inbetalas blir ca 3 miljarder, dvs. ungefär sex gånger de extra resurser som tillfördes. Revisorerna har i granskningen funnit att resursförstärkningen till skattemyndigheterna gett flera positiva effekter. Skattemyndigheterna har under den period som de extra medlen utbetalats också redovisat ett stort anslagssparande. Det har förklarats med den osäkerhet som finns i förvaltningen beträffande de ad hocåtgärder som myndigheterna utsätts för. Det råder tyvärr en osäkerhet om framtida budgetramar, vilket medför svårigheter för myndigheterna att planera verksamheten och anställa personal. Anslagssparandet vid myndigheten sågs som en beredskap inför kommande sparbeting, medel som nu har börjat tas i anspråk. Fru talman! Skattemyndigheterna behöver en långsiktig resursförstärkning, och skatteutskottet konstaterar med anledning av en motion från Vänsterpartiet att det finns skäl att överväga ökade resurser redan om ett år. Detta har vi kristdemokrater reserverat oss mot i finansutskottet, men vi redovisar också våra ställningstaganden i ett särskilt yttrande i skatteutskottets betänkande. Kristdemokraterna kommer således inte att delta i besluten när det gäller fördelningen av anslagen inom utgiftsområdet. Fru talman! Kontrollen och bevakningen av våra gränser påverkar hela vårt samhälle. Över gränserna sker vårt lands varuimport och export, där färdas vi själva och utländska medborgare och där transporteras en stor mängd varor. Vissa av de varor som importeras till Sverige är föremål för gränskontroll. Det finns dock inga förutsättningar att kontrollera all import, vilket innebär att varusmuggling tyvärr förekommer, vilket i sin tur får stora konsekvenser för samhället, inte minst när det gäller folkhälsan. Jag tror att vi allihop häromdagen fick ett pressmeddelande med rubriken Konsumtionen av svartsprit ökar. Det kom från OAS - en kommitté som regeringen tillsatt för att organisera ett alkoholförebyggande samarbete på informationsområdet. Rubriken har sin bakgrund i en undersökning om attityder till och bruk av illegal alkohol som TEMO genomförde i våras. Undersökningen visar att konsumtionen av svartsprit, dvs. hembränt och smuggelsprit, ökar. När det gäller ungdomar skiljer sig olika grupper åt när det gäller kontakterna med svartsprit och den totala alkoholkonsumtionen. Men andelen som köpt smuggelsprit ökar för samtliga ungdomsgrupper. Detta är ett faktum som måste oroa oss alla, fru talman, liksom det faktum att antalet elever i nionde klass som provat narkotika har stigit från 3-4 % i början av Enligt Folkhälsoinstitutet förbrukas drygt fem ton narkotika per år i vårt land. Samhällskostnaden för detta, som bl.a. omfattar kostnader för kriminalitet, kriminalvård och sjukvård, uppgår till ca 6 miljarder kronor. Smugglingen ger allvarliga konsekvenser inte bara för folkhälsan, utan även i form av förlorade skatteintäkter. Den ökade smugglingen har också lett till att den organiserade brottsligheten tyvärr vunnit fotfäste i vårt land. Det var nedskärningar som vi kristdemokrater motsatt oss. Under 1995/96 och 1997 reducerades tullens anslag med 288 miljoner kronor till följd av EU medlemskapet, vilket innebar att tullpersonalen minskades med 820 personer och att tio olika tullposteringar upphörde. Fram till i dag har antalet tullmyndigheter minskat från 35 till 12 och personalen har minskat med en fjärdedel. I och med det svenska medlemskapet i EU har begreppen yttre och inre gräns fått betydelse. Det bör framhållas att 89 % av all införd narkotika i Sverige kommer från ett annat EU-land. Problemet med de kompensatoriska åtgärderna är, enligt tulltjänstemän, avsaknaden av möjligheter att avsätta resurser för att utveckla dessa. Härigenom har man i onödan öppnat för olika former av kriminell verksamhet, i synnerhet smuggling. Detta bör enligt Kristdemokraterna åtgärdas genom ökade resurser till tullen. Kristdemokraterna delar i stort även de prioriteringar för 1999 som regeringen anger i budgetförslaget, men anser att detta kräver ökade resurser. I jämförelse med regeringens förslag innebär vårt budgetförslag för åren 1999-2001 att tullens budgetramar utökas med 100 miljoner kronor per år. Även detta återfinns i vår reservation i finansutskottet och i det särskilda yttrande som fogats till det betänkande vi nu behandlar. Tullverket har till uppgift att föreslå förenklingar av regler och procedurer, inte minst när det gäller EU:s regelverk. EU:s bestämmelser har tyvärr lett till en mer komplex lagstiftning än tidigare. Fru talman! Jag vill yrka bifall till reservation 2, där detta understryks genom förslag om att Tullverket får i uppdrag att utarbeta förslag till en samlad och kraftfull svensk strategi för genomgripande förenklingar av tullproceduren inom EU. Som sagt har EU:s bestämmelser tyvärr lett till en komplex lagstiftning och en mängd nya regler. Dessutom har tidsfristen för tulldeklarationer minskat från 15 till 9 dagar. Det hörde vi tidigare i debatten. Detta kan och har lett till ouppsåtliga fel i tulldeklarationer, vilket i sin tur innebär att tulltillägget drabbar företagen på ett sätt som inte står i rimlig proportion till förseelsen. Fru talman!

Fru talman! När det gäller anslagen till skatteförvaltningen och tullen har Folkpartiet i sin ekonomiska motion respektive skattemotionen föreslagit att skattemyndigheterna skall tillföras 150 miljoner kronor mer än regeringen har föreslagit för nästa år och för vart och ett av följande budgetår. Vi vet att staten och kommunerna varje år går miste om omfattande skatteintäkter på grund av skattefel, men också på grund av skattefusk. Det finns beräkningar av att detta uppgår till i runda tal så mycket som 50 miljarder kronor som en följd just av ett omfattande felaktigt skatteuttag. Dessutom betalas det ut en hel del medel i felaktiga bidrag. En starkt bidragande orsak till detta är att våra skattemyndigheter saknar tillräckliga resurser för en hyggligt omfattande kontroll av de skatteuppgifter som lämnas. Samtidigt pressas arbetssituationen hos skattemyndigheterna genom att andra kostnader, t.ex. lokalkostnader, riskerar att inom en ganska snar framtid tränga ut ytterligare personal. Utan tillräckligt med personal blir det mycket svårt att uppnå någon kontroll av fusk över huvud taget. Riksrevisionsverket, RRV, har nyligen redovisat undersökningar som pekar på att mellan 650 000 och kanske 800 000 människor i Sverige arbetade svart bara under förra året. Bland andra medborgare som jag mött och som kommenterat det har de sagt: Det är oerhört allvarligt, hemskt, vi måste göra någonting åt det. Andra säger: Jaså, är det inte fler än så? I de djupintervjuer som gjorts med svartjobbare i samband med dessa undersökningar framkommer att hela 75 % arbetar svart på grund av att, inte helt förvånande, vill slippa den höga skatten på arbetet. Men över 10 % har faktiskt inget val. De är hänvisade till svartjobb eller ingenting alls. Bland de allra yngsta, upp till 30 år gamla, är denna andel så hög som ca 20 %. Det här är mycket allvarligt. Frågan om svartjobb och skattefusk eller felaktigt skatteuttag har flera dimensioner. En självklar utgångspunkt är att en överväldigande majoritet faktiskt vill vara ärliga. Att då ändå så pass många väljer att arbeta svart - eller för att se det från den andra sidan, köpa svart - har ett samband med det i dag orimligt höga skatteuttaget på arbete i vårt land. De s.k. skattekilar som finns mellan den som vill köpa en arbetsuppgift och den som är beredd att sälja den på ett helt lagligt sätt är för stora. Därför är ett viktigt instrument i arbetet för att minska svartarbete, skattefel och skattefusk att stat och kommun inte på lång sikt tar ut skatter som helt uppenbart en stor del av medborgarna uppfattar som orimligt tunga och därtill orättvisa. Därför är andra förslag från Folkpartiet om sänkt skatt på arbete mycket viktiga. Intresset och viljan att handla rätt och riktigt behöver således återupprättas vad gäller skatteuppgifter. Den liberala utgångspunkten är att lagar, oavsett om vi gillar dem eller ej, skall följas av alla. Vi behöver få in mer skattepengar till angelägna satsningar inom skola och vård. Därför är det viktigt att vi satsar mer resurser på skattemyndigheterna så att de får en chans. Det handlar om att hederliga medborgare skall skyddas mot att andra skor sig på deras bekostnad, att försvara en sund marknadsekonomi där företag verkar i en rimlig konkurrens. Det handlar om rättvisa villkor för småföretagare och att upprätthålla viktiga normer och ambitioner i vår välfärdspolitik. Folkpartiets politik inbegriper således lägre skatt på arbete, särskilt i känsliga delar av tjänstesektorn, slopad förtida moms, minskat krångel för företagarna och en rad andra åtgärder för att motverka felaktiga skatteuttag och rent skattefusk. Detta är viktiga steg mot ett samhälle där ett hederligt beteende lönar sig bättre än i dag. Med vårt förslag om extra resurser till skattemyndigheterna skulle fler ha fått betala rätt skatt, och ökade resurser hade kunnat användas för angelägna satsningar. Vi kan notera att vi i vår tidigare behandling i årets budget inte har fått gehör för vår satsning. Därför har vi ett särskilt yttrande i dag. Fru talman! Avslutningsvis yrkar jag vad avser tulltilläggen bifall till reservation 1.

Fru talman! Jag vill fråga Per Erik Granström om tulltilläggen som har diskuterats länge. Är det verkligen så att socialdemokraterna tycker att det är rimligt att nuvarande tulltillägg skall utgå i sådana fall där företagen har bifogat material som visar på korrekta uppgifter och det är absolut uppenbart att det har begåtts ett rent misstag samt att misstaget beror på att reglerna är väldigt krångliga? Tycker socialdemokraterna att det är rimligt att tulltillägg utgår i det fallet?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

Socialdemokraterna talar mycket om att man vill skapa ett gott företagsklimat. Därför tycker jag att det är underligt att man inte vill avskaffa tulltilläggen nu. Det är uppenbart att de är orimliga. Det måste också ni tycka. När det gäller att skapa ett gott företagsklimat handlar det ju inte om en enskild fråga som skall klubbas i kammaren, utan det är många små beslut som påverkar småföretagen, och detta är ett sådant beslut. Om man inte anser att tulltilläggen är orimliga och inte vill avskaffa dem, då ligger det inte så mycket bakom orden att man vill ta bort regler som är skadliga för småföretagen. Jag upprepar alltså min fråga: Tycker ni inte att dessa tulltillägg är orimliga?

Fru talman! Per Erik Granström redogör för de rationaliseringar och omorganisationer som sker inom både skattemyndigheterna och tullen. Detta är en utveckling som vi kristdemokrater välkomnar. Samtidigt vet vi att det finns en osäkerhet hos skattemyndigheten om den långsiktiga resurstilldelningen, en osäkerhet som har lett till att man inte har vågat att anställa personal och utveckla verksamheten i den omfattning som skulle behövas. Den granskning som riksdagsrevisorerna har gjort visar att förstärkningar till myndigheterna har gett flera positiva effekter också på dessa områden. När utskottets majoritet redan nu kan förutse att skattemyndigheterna i framtiden behöver mera resurser är min fråga varför man inte nu också är beredd att fatta de besluten.

Fru talman! Kristdemokraternas avsikt med att tillföra skattemyndigheterna mer pengar är att ge dem möjlighet till långsiktighet och bättre planeringsramar för att just kunna utveckla organisation och införa nya arbetsmetoder, som man annars kanske är tveksam till därför att man inte vet hur medelstilldelningen ser ut på lång sikt. Kristdemokraterna föreslog även förra året en ökad resurstilldelning till skattemyndigheterna. Det är bara att beklaga att vi inte får majoriteten med oss.

Fru talman! Jag skall i mitt anförande anknyta lite till det senaste replikskiftet om situationen på skattemyndigheterna och deras möjlighet och roll när det gäller att driva in skatter i det här landet. Vänsterpartiet står bakom detta betänkande om anslagen till Skatteförvaltningen och Tullverket. Men vi tycker ändå att det är viktigt att göra vissa skrivningar. Vi skrev också en motion i denna fråga när budgetpropositionen lades fram. Det är viktigt att vi inte gör så stora besparingar att vi undergräver möjligheten för skatteförvaltningarna och även för kronofogdemyndigheterna att utöva den roll som vi har satt dem att utöva, nämligen att granska och driva in skatter och att på något rimligt sätt också bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Om man drar undan för mycket resurser, tror vi att man skickar ut helt felaktiga signaler till de många seriöst arbetande företagare som finns i det här landet. Men det handlar också om privatpersoner och om moral och etik, tycker jag. Vi får inte glömma bort att skattekontroll har en ganska stor och viktig preventiv betydelse. En skattechef här i Stockholm slog larm för ett halvår sedan och sade: Nu är det så många som ringer till vår skatteförvaltning och frågar varför de skall betala skatt när inte han eller hon gör rätt för sig. Det var inte bara skattefrågan det vara fråga om då, utan det handlade också om kontokortsfusk och andra saker. Det är väldigt viktigt att man upprätthåller en någorlunda hög moral i samhället. Det tror jag egentligen att vi är överens om i denna kammare. Detta var lite bakgrund. Sedan vill jag också komma in på vissa delar som Helena Höij tog upp i sitt anförande. Hon talade om Riksskatteverkets rapport. Det finns en ganska stor del - så stor del som 5 % av BNP här i landet - uteblivna skatteintäkter. Man kallar detta för skattefel. I detta ligger uppenbara fel men också en portion skattefusk. Det viktiga är - det handlar om 80-90 miljarder kronor - att denna siffra inte blir högre. Det måste vara en gemensam målsättning, även om man från Riksskatteverkets sida säger att Sverige internationellt sett inte ligger sämre till än något annat land. När man läser betänkandet ser man att det har skett ett trendbrott vid våra skattemyndigheter. Kontrollverksamheten har fr.o.m. förra året, 1997, inte riktigt kunnat upprätthållas på den nivå som man hade kunnat planera. Detta tycker vi från Vänsterpartiets sida var en varningssignal, vilket också var en av anledningarna till att vi skrev vår motion. Den rapport som Riksdagens revisorer har redan tagits upp av flera talare i deras anföranden. Den skrevs utifrån de extra resurser som man tilldelade myndigheterna. Man kan säga att slutsatserna i rapporten visade på en rad positiva faktorer och en rad negativa faktorer. Till de positiva faktorerna hörde, som någon har sagt, att man kunde utarbeta nya arbetsformer, att man hade möjlighet att anställa ny kvalificerad personal och att man kunde fortsätta ett viktigt omstruktureringsarbete ute på skattemyndigheterna. Det som man tyckte var negativt var att ett avkastningskrav häftades till de extra pengarna. Man menade att detta medförde ett visst beteende ute på skattemyndigheterna, som i vissa fall kanske kunde sätta rättssäkerheten ur spel. Man tyckte också att det var negativt att andra myndigheter som skattemyndigheten förväntas samverka med inte hade fått extra resurser i motsvarande mån. Vad jag tycker är viktigast i rapporten är den frågeställning som Riksdagens revisorer skickar med, nämligen om de extra medlen verkligen skulle ha behövts om myndigheterna hade sluppit de besparingskrav som de varit åsatta de senaste åren. Om man i högre grad hade tagit i anspråk de senaste årens höga anslagssparande, kanske man trots allt hade uppnått samma resultat som man har uppnått i dag. Den diskussionen kommer vi att återkomma till här i riksdagen. Regeringen kommer ju att se över dessa frågor och lämna någon typ av rapport angående detta. Fru talman! Jag har inga yrkanden, utan jag står bakom skrivningarna i betänkandet.
Fru talman! Marie Engström betonar vikten av en effektiv skattekontroll och redogör för de stora skattefel som sker beroende på okunskap eller ouppsåtlig feldeklaration men också på grund av skattebrottslighet och skattefusk. Hon betonar hur viktigt det är att vi kommer till rätta med detta och att detta inte får öka. Samtidigt har vi båda, vilket framgår av inläggen, läst Riksdagens revisorers rapport om de extra medel som tillfördes under en period på 90-talet och vilka effekter de fick för just skatteindrivningen. Det som är tråkigt, fru talman, är att Marie Engström då inte drar slutsatsen att man permanent skall förstärka skattemyndigheternas resurser. Hon, tillsammans med utskottets majoritet, väljer i stället att skjuta detta på framtiden. Jag skulle vilja höra varför hon inte nu genast kan ansluta sig till vår reservation.
Fru talman! Jag tycker att mycket av det som jag framförde i mitt anförande nyss tyder på att jag känner en väldig omsorg om skattemyndigheterna och Skatteförvaltningen. Det är viktigt att vi inte förstör deras roll, att utöva den skattekontroll som vi har satt dem att göra. Det var också därför som Vänsterpartiet tog upp dessa frågor i en motion, som jag har talat ganska mycket om. Det är viktigt att också ha med sig den diskussion som Riksdagens revisorer på ett rättvisande sätt har gett uttryck för. Man säger trots allt att det under de senare åren och fortfarande finns ett ganska högt anslagssparande som man skulle kunna ta i anspråk och att man, om det dessutom hade skett en klarare styrning från regeringens sida, kanske hade kunnat genomföra samma sak som man nu gjorde med de extra medlen. Sedan skall vi komma ihåg att vi också har fått skrivningar i betänkandet där vi trycker på hur viktigt det är att nu göra en översyn av de anslag som man får på skatteförvaltningarna. Med de skrivningarna tycker vi också att vi har satt spår i betänkandet när det gäller de tankegångar vi har i den här frågan.
Fru talman! Jag betvivlar inte Marie Engströms omsorg om skattemyndigheterna och den verksamhet som där utförs. Jag tror att vi är ganska överens om hur viktigt det här är. Däremot är jag besviken över att inte detta går från ord till handling utan att Marie Engström och Vänsterpartiet nöjer sig med skrivningar i betänkandet. Naturligtvis måste den rapport som Riksdagens revisorer lagt fram ligga till grund för en utveckling av skattemyndigheterna. Naturligtvis är det så. Det finns, tror jag, få verksamheter som inte kan bli bättre, som inte kan förbättras. Men jag tycker att den rapport som Riksdagens revisorer presenterar entydigt visar att extra resurser både bidrar till en effektivare skattekontroll och till en utvecklad verksamhet.
Fru talman! Jag noterar för det första att det inte finns någon reservation att stödja i det här ärendet. Det är en sak. För det andra noterar jag, som jag sade förut, att Helena Höij och jag är ganska överens om att det behövs en översyn. Det behövs förmodligen också ett resurstillskott. Jag tror inte att vi är oense i den frågan. Sedan skall jag som vänsterpartist göra allt i den konstellation som jag numera ingår i för att påtala de här frågorna. Det kan jag lugna Helena Höij med.

Fru talman! Jag kommer att ägna mitt anförande åt den moderata reservationen nr 3 under mom. 8. Den gäller gemenskapslagstiftningens fullföljande vid den svensk-finska gränsen. I tre års tid har jag lämnat motioner om gränshandeln som har behandlats av riksdagen. Jag har också haft interpellationsdebatter med skatteminister Thomas Östros för att förmå riksdag och regering att fullt ut följa gemenskapslagstiftningen i enlighet med EG rätten - med andra ord att fullfölja vårt åtagande som fullvärdig medlem i Europeiska unionen. Min motion Sk807 som behandlas i det här betänkandet tillkom bl.a. för att Riksdagens revisorers skrivelse om införlivandet av gemenskapslagstiftningen och EG-rätten i den nationella lagstiftningen lämnade en del i övrigt att önska. Jag hoppas att flera ledamöter har tagit del av den. Den fria rörligheten över den svensk-finska gränsen i östra Norrbotten begränsas fortfarande när det gäller privatpersoners självklara rätt att handla i Finland och ta över varor till Sverige utan sanktioner. Tobak och alkohol är ju undantagna. 1997 och 1998 på grund av att det var en felaktig lagstiftning. Detta hade också påpekats av Europeiska kommissionen. I dag tillåter lagen att man kan passera gränsen med full tank plus reservdunk utan att svensk skatt tas ut. All annan införsel av finsk olja beskattas i Sverige. Enligt min mening är detta rätt när det gäller yrkesmässig import men ej när det gäller privatimport. Av EU-direktiven framgår det här fullständigt klart. Det står: Yrkesmässig import beskattas i destinationsstaten och privat import beskattas i landet där varorna köptes av konsumenten. Om varan köps av en privatperson och levereras av säljaren till en köpare i annan medlemsstat skall importlandets skatteregler gälla. Det här fastslogs också av EG-domstolen i fallet The Man in Black. Om en köpare själv organiserar transporten av varor inköpta för enskilt bruk i annan medlemsstat gäller ursprungslandsprincipen. Sverige har beviljats förlängd övergångsperiod avseende den mängd varor som av resande kan införas skattefritt i Sverige, men det gäller endast tobak och alkohol. I tre år har nu befolkningen i framför allt östra Norrbotten genom nationell särlagstiftning och myndighetsutövning förhindrats att fritt handla enligt den inre marknadens princip. Landets främsta experter på EG-rätt hävdar också att myndighetsutövningen vid gränskontrollen inte håller vid en EG-rättslig prövning. Mot den här bakgrunden är det förvånande att inte utskottsmajoriteten är beredd att ändra denna nationella lagstiftning i den del som berör privatpersoners gränshandel. Per Erik Granström sade i sitt anförande nyss att man ansåg att detta inte strider mot gemenskapslagstiftningen och EG-rätten. Jag anser att det här är fullständigt klart om man tar del av allt material som finns. Också i det betänkande som lades fram när vi blev EU-medlemmar står det klart och tydligt vad som gäller. Än mer förvånande blir det när andra departement tydligen uppfattat vad EG-rätten innebär. Enligt riksdagsförordningen skall regeringen fortlöpande informera riksdagen om vad som sker i det europeiska samarbetet. Departementen upprättar faktapromemorior om bl.a. gemenskapslagstiftningen. Närings och handelsdepartementet informerade hösten 1997 om den slutliga versionen av den handlingsplan som också kommissionen antog den 4 juni 1997. Vi riksdagsledamöter fick också den här informationen. Jag hoppas att alla läser denna information. Den kommer nästan varje månad. Den övergripande målsättningen för handlingsplanen var, meddelade Närings och handelsdepartementet, att den inre marknadens effektivitet måste förbättras. Man skulle också se till att den inre marknaden säkerställdes, alltså den inre marknadens principer.

Det skulle alltså vara genomfört senast den 1 januari 1999. Det är svårt att finna skäl för att behålla en nationell särlagstiftning som så tydligt strider mot EG rätten och dessutom mycket marginellt påverkar statens kostnader. Den fria rörligheten för varor, tjänster, personer och kapital mellan medlemsstaterna blev således inte vad som utlovats i norra Sverige. Befolkningen är oerhört besviken. Man känner sig diskriminerad. Ett antal personer har överklagat beslut som ålagt dem att betala skatt för medhavd finsk olja och är beredda att fortsätta till EG-domstolen om det blir nödvändigt. Men varför måste det gå så långt? Vi borde kunna ändra det här innan dess. Den praktiska tillämpning som görs av Tullverkets personal är att den privatperson som innehar mer rödmärkt finsk olja än vad som ryms i fordonets tank och reservdunk blir uppmanad att inom fem dagar anmäla volymen till skattekontoret i Ludvika och betala svensk skatt; alltså svensk skatt för en vara som redan beskattats i Finland. I min egenskap av motionär, som dessutom upplever gränshandelsproblemen på nära håll, förundras jag av regeringens och utskottsmajoritetens ovilja att tillrättalägga en nationell särlagstiftning och myndighetsutövning som definitivt står i strid med EG Fru talman! Jag står givetvis bakom alla moderata reservationer i det här betänkandet, men i enlighet med vad vi brukar göra inom Moderata samlingspartiet yrkar jag bifall endast till reservation 1.

Fru talman! Per Erik Granström tycker att jag är säker på min sak när det gäller EG-rätten, och det är jag. Jag är det, därför att jag har ägnat mycket tid åt detta. Jag har satt mig in i situationen. Jag har tagit del av utlåtanden från de experter vi har i Sverige som kan EG-rätten mycket bättre än jag i alla fall. Jag har haft kontakt med EU-kommissionens direktorat XXI som handlägger just de här frågorna och som för övrigt också har tillskrivit den svenska regeringen eller Finansdepartementet om de felaktigheter som vi har haft sedan 1996. Det är alltså ingen hemlighet för någon hur det här ställer sig. När det sedan gäller användningen av oljan har jag i det här fallet tagit upp privat användning. Jag menar alltså att den som köper röd olja för uppvärmning i Sverige inte skall behöva skatta för den två gånger dvs. både i Finland och i Sverige. Det är det som nu ligger kvar. Det övriga har ju den svenska regeringen varit tvungen att ändra, och det är jag tacksam för. Jag vet inte om mina tidigare motioner har bidragit till det, men om så vore fallet är jag glad för det, även om motionerna då blev anslagna. Jag vill bara säga än en gång: Jag tror att det är viktigt att Sverige nu fullt ut följer gemenskapslagstiftningen, och det är därför jag är så angelägen. Människor i Norrbotten upplever det här som ett stort problem. Den svensk-finska gränsen i norra Sverige har kallats för "den fredliga gränsen" i hundratals år. Efter 1996 års beslut om det här förbudet har det varit stora problem, och därför har jag engagerat mig i den här frågan.

Fru talman! Jag är mycket väl medveten, Per Erik Granström, om att Finland också har fått påpekanden om hur denna hantering har skötts. Det har skett därför att man i Finland har legat skattemässigt under den miniminivå som EU-kommissionen har beslutat om. Men det har inte att göra med möjligheten att få fritt köpa över gränsen. Jag vill återkomma till att de experter i EG-rätt som jag talade om, som ägnar sig åt detta på heltid i dag, hänvisar till de skrivningar som även vi kan ta del av. Framför allt kontakterna med EU kommissionen visar att man i alla fall påstår att Sverige inte fullt ut följer detta. Jag tycker inte att vi skall diskriminera våra medborgare i Sverige när vi vet att det finns en möjlighet att ändra det här som har en väldigt liten betydelse för staten men stor betydelse för medborgarna i norra Sverige.

Fru talman! Det här betänkandet är ju en uppföljning av en proposition som lades fram i våras i vilken man förändrade förutsättningarna för avdragsrätt bl.a. när det gällde tjänstepensionering ute i företag. Både det betänkandet och det här betänkandet står vi moderater bakom. I det här fallet handlar det alltså om att utrymmet för avdrag i pensionskostnader vid byte av tryggandeform skall avskaffas. Men i ett fall tycker jag att utskottsmajoriteten kunde ha varit lite mer generös, och det gäller i relation till min egen motion i ärendet. Den motionen handlar om att det bör vara skattemässig neutralitet också i de fall då man har sitt tryggande säkrat i en stiftelse och byter till försäkringsformen. Där blir inte, med de regler som föreligger här, effekten av detta skattemässigt neutral. Är det på det sättet att stiftelsen genom t.ex. god kapitalförvaltning får ett högre värde, men den ursprungliga avsättningen fortfarande ligger inom det principiellt avdragsgilla utrymmet, finns det risk med den lagstiftning som nu föreslås att det inte blir skattemässigt neutralt. Hade utskottet bifallit min motion hade man avhjälpt den här problematiken, och det tycker jag att man kunde ha gjort och beklagar att man inte gör det. Men för att pröva kammarens majoritet i det här avseendet yrkar jag bifall till reservationen som skulle göra det möjligt således för ett rätt stort antal småföretag att vara säkra på det skattemässiga utfallet vid byte av tryggandeform från stiftelse till annan tryggandeform.

Fru talman! Med anledning av det här betänkandet, SkU4 Avdrag för vissa pensionskostnader, m.m., vill jag inledningsvis yrka bifall till vår med Moderaterna och Folkpartiet gemensamma reservation och anföra att kristdemokraterna kommer att bifalla densamma. Regeringens proposition är i stort sett bra. Dock har man inte gått så långt som den kalla verkligheten egentligen kräver. Att avdragsrätten utvidgas vid byte av tryggandeform är rätt och ett steg i positiv anda. Det som emellertid förvånar mig är den begränsning som regeringen gör genom att bortse från den verklighet som vi levt i sedan mitten av 80-talet. Jag tänker på den enormt positiva trend som aktie och fondplaceringar givit. Genom att företagare beretts möjlighet att förvalta pensionsavsättningar i egna stiftelser har dessa medel dels använts i den egna rörelsen och dels använts till att förvärva aktier och fondandelar. Syftet har självklart varit att ge stiftelsen en bättre tillväxt än vad traditionell förvaltning av pensionsmedel givit. Många av våra väljare som i dag driver företag vill inför en kommande pensionering eller vid försäljning av sitt företag överföra stiftelsernas pensionskapital till försäkring för att på så sätt avhända sig ansvaret med utbetalning och därtill säkra kapitalet i en traditionell förvaltning. I motion Sk4 av Carl Fredrik Graf finns förslag om att utrymmet för avdragsrätten vid överlåtelse av företaget eller byte av tryggandeform skall utökas i den omfattning som t.ex. en pensionsstiftelse omfattar. Kapitalet som skall vara fritt att placera måste säkras genom rätt till avdrag även vid byte av tryggandeform. Kristdemokraterna hävdar, fru talman, att den fria marknaden inte skall begränsas. De företagare som har tagit eget ansvar skall snarare uppmuntras än begränsas inför sin kommande pensionering. Det kan inte vara förenligt med god förvaltning att en pensionsavsättning som genererat en betydande avkastning skall resultera i att densamma konfiskeras på grund av begränsning i avdragsrätten. Tvärtom anser vi att skattesystemet skall vara så uppbyggt att både företag och privatpersoner skall uppleva samhällets och skattesystemets stimulans till pensionsavsättningar. Även om utskottet har en ganska positiv skrivning om nämnda motion kan jag inte se något hinder att gå motionären helt till viljes. Det torde vara ett stöd för alla småföretagare i vårt land som i många år kämpat för att komma i åtnjutande av en bra pension med bra avdragsutrymme. Samtliga pensionsavsättande företagare har under sin aktiva tid gjort löneavståenden till förmån för pensioneringen. Allt vad pensionsförsäkring, pensionsstiftelser eller fondplaceringar heter är enkelt och rakt på sak endast en uppskjuten löneutbetalning. Det är inte fråga om några suspekta pengar eller märkliga avdrag. Inte heller får statens agerande eller vårt skattesystem vara så utformat att företag upplever dessa regler som hämmande. Resultatet blir i stället att man söker efter utländska alternativ. Genom ett mer öppet Europa ökar också möjligheterna att flytta pengar mellan länderna. Vi upplever också hoten om att många medelstora företag riktar blickarna till andra länder som har bättre pensionsregler. Detta anser vi kristdemokrater vara ett hot mot svensk företagsamhet. Därför skall vårt skattesystem vara så uppbyggt att företagare med trygghet kan driva sitt företag här på hemmaplan och inte minst känna trygghet i lagar och regelverk inför kommande pensionering. Fru talman! Jag undrar varför utskottets majoritet inte kan låta regelverket öppna för en lagstiftning som inte innehåller den i propositionen omtalade spärren. Det borde inte vara något hinder att även tillåta avdragsrätt på en högre förmånsnivå som uppnåtts genom tillväxt i en pensionsstiftelse eller på annat sätt. Skulle nu inte kammaren ge sitt bifall kommer vi att bevaka regeringens handlande i frågan som säkerligen kommer att aktualiseras inom en inte alltför avlägsen framtid. Med respekt för de mer än 4 000 företag som har pensionsstiftelse yrkar jag bifall till vår gemensamma reservation med motiveringen att den skulle vara en trygghet för dessa människor som finns bakom och byggt upp såväl företaget som dess pensionsstiftelse. Begränsningen i regeringens förslag är enligt vår mening oacceptabel och kan medföra att företagare tvingas avstå från ett byte från pensionsstiftelse till en annan tryggandeform för en redan undertecknad pensionsutfästelse. Med hänvisning till vad som anförts i tidigare inlägg anser jag att regeringens förslag stiftelseformen inte behandlas likvärdigt i förhållande till andra tryggandeformer och yrkar alltså bifall vår reservation.

Fru talman! Skatteutskottets betänkande nr 4 tar upp förslaget om avdragsregler som tar sikte på en arbetsgivares kostnader för att trygga pensionsutfästelser till sina anställda. Ett tryggande kan ske på olika sätt. Det kan ske antingen genom avsättning i balansräkningen eller genom avsättning till pensionsstiftelse. Det händer också att arbetsgivaren köper en pensionsförsäkring för att på sätt trygga utfästelsen. Fru talman! Vi går sedan över till byte av tryggandeform. Förslaget handlar där om att avdragsrätten vid byte av tryggandeform skall utvidgas. Avdrag för kostnader för nytt tryggande av pensionsutfästelse skall få göras under förutsättning att utfästelsen tidigare tryggats med avdragsrätt. Om avsättningen skett till en stiftelse skall en spärr slå till. Avdrag medges i det fallet till en nivå som motsvarar det belopp som tas ut från stiftelsen i samband med bytet. Även här finns den ordinarie begränsningsregeln som gäller för alla de olika tryggandeformerna. Den utvidgade avdragsrätten täcker också in de fall då ett nytt tryggande krävs därför att en arbetsgivare tar över en tidigare tryggad pensionsutfästelse från en annan arbetsgivare. Vi socialdemokrater har inget emot att utrymmet för avdrag för kostnader för byte av tryggandeform utökas. När vi 1998 började arbeta med frågan såg vi snabbt att just byte av tryggandeform var något som gjorde att vi behövde mer betänketid. Det förslag som nu ligger på era bord är resultatet av den betänketiden. Genom att förslaget i betänkandet är utformat på ett sätt som ansluter till de nya reglerna om att avdrag vid byte godtas endast på en redan tryggad förmånsnivå upprätthålls den allmänna neutraliteten inom regelverket. Sedan gäller det invändningarna att det finns behov av en möjlighet till byte på en högre förmånsnivå som uppnås genom tillväxt i en pensionsstiftelse eller på annat sätt. De regler som begränsar pensionsavsättningarna finns för att hindra överföringar av alltför stora pensioner. Man skulle t.ex. kunna tänka sig att en person satte av pensionspengar till sig själv eller till någon närstående, trots den lilla skillnaden i löneskatt. De avdragsgilla utrymmena är i dag generöst tilltagna eftersom det är angeläget att företagen har goda villkor för att kunna "köpa ikapp" och på andra sätt säkra de anställdas trygghet varför avdragsbegränsning inte bör utgöra något problem för den seriöse arbetsgivaren. Om det finns problem med tryggandelagen vad avser stiftelsefrågorna skall vi vara öppna för att se på det i den översyn som nu fortgår. Jag tror att vi får möjlighet att komma tillbaka till den frågan. Med det yrkar jag, fru talman, avslag på reservationen och bifall till utskottets hemställan i betänkandet.
Fru talman! Detta betänkande var det tillfälle då regeringen skulle återkomma och följa upp det beslut riksdagen fattade i våras. Därför är det beklagligt att man inte orkar med att följa upp hela paketet. Även om Granberg nu indikerar att det kanske ligger någonting i vad Graf säger i sin motion är det en signal ut att det kan komma nya regler så småningom, kanske eller eventuellt. Det är denna osäkerhet som företag många gånger tycker att det är ett problem att leva under. Det hade varit välgörande att välja just detta tillfälle för att se över och också besluta om hela problematiken i detta. Jag vill betona, eftersom man av Granbergs anförande kunde få ett annat intryck, att hela min motion bara handlar om avsättningar som görs inom principiellt avdragsgillt utrymme och inte någonting annat. Gör man avsättningar inom principiellt avdragsgillt utrymme i en stiftelse och sköter den stiftelsen bra och får en bra tillväxt i den är det väl rimligt att den tillväxten skall komma pensionstagarna till del utan att det får negativa skattemässiga konsekvenser. Låt mig ta ett exempel. Har man avsatt 100 kr och det fem år senare genom god kapitaltillväxt, och det har man dragit av, är värt mera, varför tycker inte socialdemokraterna att det är rimligt, trots att det ligger inom principiellt avdragsgillt utrymme, att den tillväxt som överstiger 100 kr också skall kunna föras över i en ny tryggandeform om företaget t.ex. säljs utan att det får skattemässigt negativa konsekvenser?
Fru talman! Vi tycker att det är rimligt. Översynen är nu gjord och presenterad. Jag garanterar Carl Fredrik Graf att möjligheterna kommer att finnas, och regeringen följer frågorna framgent. Jag är säker på att dessa frågor kommer tillbaka till riksdagen för vidare debatt. Då kommer också Carl Fredrik Grafs motion att vara betydligt mer belyst och besvarad.
Fru talman! Det låter som om Lars U Granberg egentligen helst hade velat bifalla min motion. Nu går han nästan ända fram och säger: Nej, vi orkar inte riktigt bifalla. Det är väl bara för att det kommer från en oppositionsparti. Jag får väl ta detta till intäkt för att det väldigt snabbt kommer en korrigering på den här punkten, så att det inte råder någon osäkerhet ute på marknaden. Det hade varit välgörande om detta hade kunnat ske nu. Det är beklagligt att Socialdemokraterna inte orkade med det i dagens betänkande. Det hade varit mera praktiskt ur många synpunkter.
Fru talman! Vi får väl se när frågan dyker upp igen. Men Carl Fredrik Graf kan kanske ta med sig de här frågorna också i den diskussion som startar i dag genom skatteöverläggningarna. Där kan man kanske föra en diskussion om detta. Ni verkar ju ha en bra uppslutning från oppositionspartierna. I betänkandet har utskottsmajoriteten skrivit att vi inte ser några stora hinder i den här frågan. Ta upp den här frågan i skatteöverläggningarna!
Fru talman! Kan vi då också räkna med att detta kommer att behandlas under innevarande riksmöte? Jag skulle vilja ställa den frågan till Granberg.
Fru talman! Jag har inte hunnit ta upp någon större diskussion om detta. Den parlamentariska situationen gör att vi har andra partier att ta hänsyn till. Jag är inte ordförande i utskottet, och jag sitter inte heller i regeringen. Svaret på den frågan får faktiskt vänta.

Fru talman! Nu skall vi alltså behandla skatteutskottets betänkande nr 5 som handlar om omstrukturering och beskattning. Som vi alla vet är näringslivet i Sverige i hög grad internationellt. Det gäller såväl stora multinationella företag som mindre underleverantörer och utpräglade nischföretag. Skapandet av den inre marknaden inom EU har ökat förändringstrycket bland företagen. Vi kan praktiskt taget dagligen läsa om sammanslagningar, köp och försäljningar av företag. I går kväll fick vi höra om den förebådade fusionen mellan Astra och Zeneca i London som skapar den femte största läkemedelskoncernen i världen. De här omstruktureringarna är en följd av att alltfler företag ser det nödvändigt att förändra verksamheten och öka produktiviteten för att möta en hårdnande konkurrens inom och utom EU. Det är därför ur allmän synvinkel av yttersta vikt att omstruktureringar inte försvåras utan i stället underlättas. Det är glädjande att kunna konstatera att såväl regeringen som utskottsmajoriteten säger sig dela uppfattningen att det är önskvärt att medverka till att förändringstakten inom näringslivet inte motarbetas på grund av administrativa regelverk och höga finansiella barriärer. Trots att man uttryckligen visar att man har insikten om vad som skulle vara önskvärt och bra, väljer man inte alltid att följa den linjen fullt ut. Vilja, men inte kunna eller kunna, men inte vilja. Vilken tolkning man än gör av det tvehågsna sätt som utskottsmajoriteten behandlar ärendet på framstår utskottsmajoritetens uppfattning som kristallklar. I och för sig är en omstrukturering av näringslivet önskvärd, men den har inte tillräckligt hög dignitet för att man skall kunna göra de relativt små förändringar som erfordras för att den nu aktuella lagstiftningen verkligen skall nå det syfte som alla säger sig vilja uppnå. Fru talman! Med några exempel ur den här mycket omfångsrika propositionen och ur betänkandet skall jag visa på denna något vankelmodiga inställning. Jag börjar med vinster och förluster på näringsbetingade andelar. Enligt gällande rätt beskattas vinster och förluster på näringsbetingade aktier som intäkt av näringsverksamhet, vilket innebär skattekostnader vid försäljning av dotter eller intressebolag om aktierna eller andelarna i dessa bolag har stigit i värde. Detta förhållande motverkar givetvis önskvärda omstruktureringar inom näringslivet. Företagsskatteutredningen, vars betänkande ligger till grund för propositionen, delar den här uppfattningen och föreslår därför en halvering av realisationsvinstbeskattningen i dessa sammanhang. Regeringen uttrycker i propositionen att den inte har någon annan uppfattning i sak, men anser att det för närvarande inte finns statsfinansiellt utrymme för en sådan ändring. Därför lägger den inte fram något förslag. Vår uppfattning är att behovet av omstruktureringar inom näringslivet är kraftigt stigande till följd av den ökande internationaliseringen. Därför bör beskattning av vinster på näringsbetingade andelar avskaffas helt. Detta kan eventuellt ske etappvis som Företagsskatteutredningen föreslagit. Men att i dagsläget inte göra någonting alls är enligt vår uppfattning ett klart olämpligt beslut. Den 1 januari 1999 införs den gemensamma valutan inom större delen av EU. Det kommer att medföra en ytterligare ökning av takten i den omstrukturering av Europas näringsliv som sedan en tid sker. Sverige kommer inte att delta i den monetära unionen, till att börja med i alla fall. Redan av det skälet riskerar delar av svenskt näringsliv att inte vara med i den här omstrukteringsdiskussionen. Vår skattelagstiftning får inte vara ett ytterligare hinder för svenska företag att delta i omvandlingen av näringslivet i vår närmaste omgivning. Men utskottsmajoriteten säger nej till vårt förslag. Man kan inte ordna finansieringen. I vår budgetmotion har vi visat att det är möjligt att slopa dubbelbeskattningen av aktieutdelningar om man bara vill prioritera frågan. Jag anser att dubbelbeskattningen av aktievinster är direkt tillväxthämmande. Man kan läsa i regeringens proposition att det skulle vara önskvärt att åtminstone slopa reavinstbeskattningen till hälften, men man vill ändå inte försöka hitta en lämpligt sätt att göra det på. Det framstår för mig som ett överordnat politiskt ställningstagande. Jag tycker att regeringen och utskottsmajoriteten säger ungefär så här: Visst, är dubbelbeskattning skadlig, men vi kan inte prioritera detta nu. Är det ett sätt att ha någonting i skjortärmen när man sätter sig i skatteöverläggningarna? Det hörde vi ju om i den föregående diskussionen. En annan del i betänkandet berör andelsbyten. Där har vi för närvarande två regelsystem som nu förs ihop till en lag. Det handlar om när man säljer andelar från ett företag till ett annat och får ersättning i aktier eller andelar i det köpande företaget. Det är strukturregeln och regeln om internationella andelsbyten. En kontantandel beskattas enligt båda de här regelsystemen omedelbart, medan uppskov med beskattning medges för den del av ersättningen som utgörs av andelar. Kontantandelen får dock inte överstiga 10 %. Den regeln kommer även att gälla i det nya regelverket. I utredningen konstaterar man att det egentligen inte behövs någon gräns för kontantandelen eftersom den alltid beskattas omedelbart. Där blir det ingen uppskjutning av beskattningen. Det finns inget fiskalt intresse. Ändå vill såväl utredningen som regeringen och utskottsmajoriteten behålla den här gränsen på 10 %. Det finns inga svårigheter, inga fiskala intressen och inga orsaker alls, men man behåller den ändå. Varför? Är det för säkerhets skull? Herr talman! Varför skall vi ha skattelagar om de inte har någon funktion alls annat än att skapa merarbete och krångel? Det här är naturligtvis ingen stor och avgörande fråga. Men den kan spegla hur pass intresserad utskottsmajoriteten är att gå näringslivet till mötes även när det inte kostar någonting alls. Sedan har vi behandlingen av andelsöverlåtelser i det här betänkandet. Där vill man göra ett undantag för fåmansföretag, trots allt vi hörde under den nyligen avslutade valrörelsen om småföretagens och fåmansbolagens stora betydelse. Vi har haft en utredning, Stoppregelutredningen, och vi har haft uttalanden från alla partier om hur vansinnigt viktigt det är att småföretagen inte förhindras i sin utveckling. Man säger att de här reglerna gäller för alla företag, men att vi måste göra ett undantag för fåmansbolagsreglerna. Då frågar man sig hur det egentligen är ställt med viljan att göra någonting för de här företagen. Man skall ju inte bedöma politiska insatser efter vad som sägs utan efter handlingen. Av den handling vi nu ser i det här betänkandet framstår det som att det än så länge är mer ord än handling när det gäller att förbättra för småföretagarna. Här hade utskottsmajoriteten ett gyllene tillfälle att visa att man verkligen hade för avsikt att sluta med diskriminering av småföretag. Det är bara att konstatera att man inte tog chansen. Det är beklagligt för företagen, och det är beklagligt för nationen. Herr talman! Sedan har vi ett kapitel som handlar om koncerninterna handelsöverlåtelser. Enligt 5 § i den föreslagna lagen om just detta skall uppskovsbeloppet tas upp till beskattning när den koncernöverlåtna andelen utslocknar eller inte längre innehas av ett företag som tillhör samma koncern som säljaren. Detta kan t.ex. ske genom att det överlåtande bolaget avyttrar de vederlagsandelar som man har fått. Den som blir skattepliktig för uppskovsbeloppet blir den ursprunglige säljaren. På det sättet säkerställs att uppskovsbeloppet bara beskattas en gång, antingen vid avyttring av vederlagsandelarna eller vid avyttring av det överlåtna bolaget. Men om aktierna säljs med förlust beskattas den ursprunglige säljaren för uppskovsbeloppet, och denna beskattning kan då i sin tur inte kvittas mot köparens förlustförsäljning. I artikel 8 i EG-direktivet om fusioner m.m. föreskrivs uttryckligen att säljaren vid ett andelsbyte inte skall beskattas men att beskattning får utlösas när köparen genomför vidareförsäljning av vederlagsandelarna. I svenska multinationella koncerner sker ständigt omflyttningar av bolag som en anpassning av förändrade marknadsförutsättningar. Det är därför av största vikt att svensk lagstiftning inte förhindrar eller försvårar sådana omstruktureringar. De svenska bestämmelserna, om de nu kommer att antas av riksdagen, kan visa sig stå i strid med EG-direktivet. Det har dessutom redan medfört att svenska koncerner bildar utländska holdingbolag för sina dotterbolag. Då försvinner skattebasen helt från svensk horisont. Enligt tidningsuppgifter är det många koncerner som nu genomför de här förändringarna, och det är naturligtvis inte bra för nationen. Vi skall givetvis ha sådana regelverk som är konkurrenskraftiga gentemot andra länders lagar. Om vi vill skapa ett gott företagarklimat måste riksdagsmajoriteten bli mer lyhörd för näringslivets synpunkter och även studera förhållandena i vår närmaste omgivning. Herr talman! Jag står naturligtvis bakom samtliga de reservationer som vi har avgett i det här betänkandet, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation nr 1.

Herr talman! Dagens debatt angående skatteutskottets betänkande nr 5 är en uppföljning av den debatt som riksdagen hade 1998. Då handlade debatten om en ändring av de s.k. koncernreglerna för att förhindra skatteflykt. Då som nu var det Företagsskatteutredningen som låg till grund för förslagen som sedan blev riksdagens beslut. Vad har då dagens betänkande för innehåll, herr talman? Det avser skatteregler för omstrukturering av företag. Förslagen i betänkandet utgår i huvudsak från att omstruktureringen skall kunna genomföras utan några omedelbara skattekonsekvenser. Det handlar inte om definitiva skattelättnader, utan det handlar om uppskov med beskattningen. Nu är det ju inte så att allt som Företagsskatteutredningen kommer fram till kommer att sväljas med hull och hår. Ett sådant förslag är det som gäller en halverad reavinstbeskattning av näringslivsbetingade aktier. Förslaget som sådant är aptitligt, så liknelsen vid att svälja med hull och hår gäller nog. Men när vi sedan kommer till betalningen av notan - då blir frågan en helt annan. Att köpa Företagsskatteutredningens förslag skulle kännas bra, om man ser det som ett komplement till de lagförslag som vi i dag skall besluta om. Men om inte pengarna finns, så finns de inte. Valet för oss socialdemokrater är därför hyfsat lätt. Vi ställer oss inte i ett läge där vi inte kan finansiera de beslut som vi fattar. Andra förslag ur betänkandet är bl.a. en lagreglering av under vilka förutsättningar underprisöverlåtelser skall kunna genomföras. En erfarenhet som vi tagit del av är att utvecklingen av praxis har inneburit en svåröverskådlig och oförutsebar gällande rätt. Vi socialdemokrater vill därför att förutsättningarna för underprisöverlåtelser slås fast i en lag. Men vi gör det med ett förbehåll. Det måste finnas en förberedelse för ett snabbt agerande om det nya regelsystemet skulle utnyttjas för att förse sig med omotiverade skatteförmåner. Vi tar också för givet att skatteflyktslagen även fortsättningsvis kommer att kunna tillämpas på just underprisöverlåtelser. Det finns också en koppling till koncernbidragsreglerna. Om ett koncernbidrag skall få någon verkan vid beskattning skall ett helägt koncernförhållande ha rått mellan givar och mottagarföretag under ett helt skatteår. Det är därför vår mening att en omstruktureringsregel inte bör gå längre än koncernbidragsreglerna när det gäller möjligheten att åstadkomma någon form av resursutjämning. Det finns därför skäl för villkoret att förutsättningarna för koncernbidrag skall finnas redan under överlåtelseåret. Kopplingen till personer i handelsbolag är något annorlunda. En överlåtelse från en enskild person till ett handelsbolag omfattas inte av underprislagens undantag från uttagsbeskattning. Det nya i det vi nu debatterar är just möjligheten till underprisöverlåtelser mellan en massa olika typer av verksamhetsformer, men dock inte en sådan som den mellan en privatperson och ett handelsbolag. Om man vill lösa detta så skulle det kräva en utvidgning av tillämpningsområdet för de regler som infördes för att stoppa skatteflykt med hjälp av just handelsbolag. Sedermera skulle regelsystemet också krånglas till ganska rejält om man skulle göra ett sådant ingrepp. Nästa del av betänkandet rör ett enhetligt system för beskattning av s.k. andelsbyten. Ett andelsbyte är något som händer när ett bolag köper ett annat och betalar med egna aktier eller andra andelar. Enligt de nuvarande reglerna finns det två stycken uppskovssystem för andelsbyten, varav ett styrs av EG-regler. De här bägge systemen föreslås nu ersättas med ett enhetligt system där uppskovsbeloppet fastställs och vinsten tas upp till beskattning först när vederlagsandelarna avyttras. När det sedan gäller kontantdelen vill vi av all enkelhet behålla den nuvarande tioprocentsregeln. Vi socialdemokrater tror att det vore dumt att belasta taxeringsförfarandet i ett läge där Företagsskatteutredningen inte ser några svårigheter och vi också har uppnått fusionsdirektivets gränssats. Så varför göra saker svårare? När det gäller röstvillkoret måste man ha 50 % av rösterna i det förvärvade företaget för att få uppskov. Man måste fixa allt detta före utgången av kalenderåret. Det ser jag som en stor fördel just för fysiska personer. De får besked om uppskov föreligger eller inte före det att de lämnar in sina deklarationer. En ändring av utformningen av den s.k. koncernregeln är gjord för att förhindra skatteundandragande. Koncernregeln innebär att aktier och andra andelar kan överlåtas inom en koncern utan att någon reavinstbeskattning blir aktuell. Förslaget i betänkandet betyder att vid en koncernöverlåtelse skall ett s.k. uppskovsbelopp fastställas som tas upp till beskattning när andelen inte längre innehas av ett företag inom koncernen eller när andelen avyttras externt. Reglerna runt koncerninterna andelsöverlåtelser är förmånliga för företagen och speciellt ägnade att underlätta vid omstruktureringar. Vi ser i dag att koncernregeln utnyttjas för skatteundandragande på ett sätt som vi inte hade tänkt. Paketering av företag och sedan en försäljning enbart för att komma undan skatt är något som lagen inte var menad för. För oss riksdagsledamöter handlar det nog ännu mer om en svårare fråga och en större och mer långsiktig konsekvens när statskassan börjar tappa intäkter i form av stora skattebortfall. I reglerna runt lex ASEA föreslås några justeringar. Dagens krav att det utdelande moderföretaget skall vara inregistrerat på börsen föreslås ersättas med ett krav på att andelarna skall vara marknadsnoterade. Ett annat villkor som föreslås ändras är det s.k. verksamhetsvillkoret. Detta villkor innebär i dag att det utdelande dotterföretaget skall bedriva verksamhet av viss storlek. Enligt den nya utformningen skall företaget bedriva rörelse med annat än kontanta medel och förvaltning av värdepapper. Den som är för att slopa noteringsvillkoret skall veta att detta skulle ställa till med en hel del problem. Det är inte så att allting blir lättare bara för att man slopar något, och det här förslaget är ett praktexempel på det. Jag skall inte gå närmare in på detta, eftersom det är ganska långt och komplicerat. Den som läser betänkandet kan få en bild av hur komplicerat det är. Enligt dagens regler skall ett företag som inte längre uppfyller de skattemässiga villkoren för ett investmentföretag ta upp en intäkt motsvarande 40 % av värdet på aktieportföljen. I betänkandet föreslås en ändring till 16 %, vilket enligt oss socialdemokrater skulle ge en tillräcklig beskattning vid ett karaktärsbyte. Vi har anledning att tro att den gamla gränsen vid 40 % har verkat som en form av stopplagstiftning. Investmentbolags karaktärsbyten är enligt vårt sätt att se inte något negativt. Det kan exempelvis handla om ägarbyten för att stärka bolaget. Stämpelskatten för en koncern föreslås behöva betalas först när koncernförhållandet mellan överlåtaren och förvärvaren upphört. Också i den frågan görs ett avståndstagande från Företagsskatteutredningens linje. Utredningen föreslår att stämpelskatt skall kunna efterges. Vi socialdemokrater tycker inte att situationen är så alarmerande som motionären vill ge sken av. Som framgick av debatten i det förra ärendet har vi en öppen inställning i denna fråga men vill inte ta steget fullt ut i dag. Jag vill avslutningsvis yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna.
Herr talman! Man kan när man lyssnar på Lars U Granberg få intrycket att vi är rörande överens om väldigt mycket. Som jag sade inledningsvis tycker vi att det är bra att socialdemokraterna börjar förstå att omstruktureringar och förändringar är viktiga i näringslivet. Från den insikten till att skrida till handling är det dock ett bra stycke att gå. Jag har en fråga till Lars U Granberg. I reservation 1, som avgivits av Moderaterna tillsammans med några övriga partier, anför vi: "Utskottet föreslår med hänvisning till det anförda att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att reavinstskatten vid avyttring av näringsbetingade andelar skall avskaffas och att regeringen skyndsamt återkommer till riksdagen med ett sådant förslag och ett förslag till lämplig finansiering." Detta är väl ungefär vad Lars U Granberg säger. Han säger att det vore bra att avskaffa dubbelbeskattningen men att det för närvarande inte finns någon finansiering av detta. Vore det då inte riktigt att också utskottsmajoriteten sade att man tycker att det här skall göras och att regeringen bör vara vänlig och komma tillbaka med ett förslag? Det är väl inte så farligt.
Herr talman! Carl Erik Hedlund menade att vi är överens, men jag tycker nog att det för detta skulle krävas att vi är ännu mer överens. Den mängd reservationer som moderaterna presterat är förvånande med tanke på direktiven till den utredning som ligger till grund för de beslut som vi skall fatta i dag. De direktiven kan ju i stort sett alla ställa sig bakom. De partier som innehade ministerposterna när de direktiven lämnades reserverar sig i dag mot allt det som utredaren kommit fram till. Jag tycker att det är lite synd. Problematiken kring omstruktureringar av koncerner har berott på ett bristfälligt regelsystem, som gjort att det varit svårt att se konsekvenserna av sådana åtgärder. Jag tycker alltså att vi skulle ha kunnat vara betydligt mera överens än vad som framgår av de reservationer som moderaterna har avgivit. Så över till den direkta frågan. Vi för åtminstone i vårt parti en öppen diskussion om saker och ting. Vi har haft en viss mängd pengar som skall fördelas till olika saker. Tyvärr fick det här inte plats. Vi hittade ingen finansiering av det. Jag vill inte vara elak, men jag såg på TV programmet Nyhetsmorgon en statsvetare som gjorde en djupanalys av Moderata samlingspartiet. Han kom fram till att Moderata samlingspartiet kunde liknas vid en sekt. Vad en sekt ofta gör är att föra fram ett budskap som man vidhåller ända in i döden. Det handlar här om skattesänkningar. Vi är här ändå i stort sett överens, Carl Erik Hedlund.
Herr talman! Jag företräder då en sekt som samlar 22 % av den svenska valmanskåren. Det är i så fall en ganska stor sekt. Vi har ett gemensamt synsätt. Jag sade det inledningsvis, och jag upprepade det i mitt förra inlägg. Jag tycker att det är bra att få förändringar av regelverket, men det finns detaljer i det här som inte skulle kosta någonting ytterligare men som skulle kunna göra förhållandena ofantligt mycket bättre. Som det heter i en gammal visa är det de små, små detaljerna som gör det. Det gäller små förändringar som inte är så himlastormande stora att de skulle behöva föranleda en politisk strid. Jag kan inte tolka Lars U Granbergs svar på min fråga annat än så, att det visst skulle vara bra med ändringar i den här riktningen men att det inte finns pengar. Vi får då se till att få fram de pengarna. Det hör då också till schäsen att vi i skatteutskottet har fått en föredragning från Näringslivets skatteberedning som visade på felräkningar från Företagsskatteutredningen om vad det här skulle kosta. Jag har en ytterligare fråga: Tycker Lars U Granberg att det är bra eller dåligt att svenska företag bildar utländska holdingbolag och för dit sina dotterbolag, varigenom de undviker att över huvud taget få de här dotterbolagen till föremål för beskattning i Sverige?
Herr talman! Jag kan först svara på den sista frågan: Jag tycker inte alls att det är bra. Det är på tiden att vi tar sådana beslut som vi i dag kommer att fatta. De besluten grundar sig bl.a. på att vi har haft stora problem med skatteundandragande och rättsfall avseende ganska stora Sverigebaserade internationella koncerner. Jag har nu tyvärr tappat tråden, men vi kan diskutera detta senare utanför salen.

Herr talman! I det förevarande betänkandet ges ganska klara regler för vad som gäller vid omstruktureringar av företag. Det är också väldigt bra att vi får klargörande regler. I en del av betänkandet tar man upp den problematik som består i att företag gör vissa kringgåenden för att få fördel av skattemässigt positiva regler. Det var inte så länge sedan som vi här i kammaren var tvingade att sätta stopp för ett visst beteende, ett trixade i fall där det egentligen inte var fråga om fusioner och omstruktureringar men där man gjorde en konstruktion för att undgå beskattning. Det är klart att den typen av beteenden från stora företag gör att varje lagstiftning på det här området blir väldigt krånglig. Det är bra att vi nu får klara regler. Problemet är att även de här reglerna kommer att bli utsatta för väldigt nitisk granskning för att se vad man kan göra för att komma i åtnjutande av dessa regler, när det egentligen kanske inte ens handlar om omstruktureringar utan om kringgåendeförfaranden. Det var därför vi motionerade om vikten av att skatteflyktslagen också skall kunna användas mot kringgående rörelser som berör denna lagstiftning. Sedan finns där reservation 1. Som vanligt har Moderaterna inte någon finansiering. Det som är intressant - och som Carl Erik Hedlund inte nämner - är vad Företagsskatteutredningen har sagt, nämligen att detta kan finansieras antingen med hjälp av att juridiska personers avsättning till periodiseringsfond skulle minska eller genom att höja bolagsskatten. Man skall ta från företagen för att ge den typen av lättnader. Men det är väl inte det som Moderaterna är intresserade av, dvs. att bra och nödvändiga regler skall finansieras av den sektor som kommer i åtnjutande av lättnaderna. En möjlighet till generell höjning av bolagsskatten skulle göra det lättare att finna en finansiering även för majoriteten. Det är intressant att konstatera att man helt vill avskaffa reavinstbeskattningen i sammanhanget. Företagsskatteutredningen anser att det är motiverat men att det av hänsyn till viss utlandsproblematik inte är möjligt. Det kan innebära att man får slopa realisationsvinstbeskattningen helt för att få kongruens i systemet. Detta är ju bara ett första steg för Moderaterna och de övriga borgerliga. Jag undrar om kristdemokraterna som har stöttat detta är medvetna om att det är att gå långt. Det är ett första steg mot en ganska stor skattelindring. Hur har man finansierat det? Moderaterna säger att detta inte kostar någonting, det är fråga om dynamiska effekter. Man säger att det inte sker omstruktureringar i svenskt näringsliv på grund av skattelagstiftningen. T.o.m. när förändringarna görs skall företagare avhålla sig från omstruktureringar. Jag tror inte att det är så. Det är helt andra motiv för att göra omstruktureringar. Det har inte någonting att göra med den här typen av skattelagstiftning, trots att vi öppnar för en uppskjuten beskattning. Betänkandet är i det sammanhanget bra. Det sägs att siffrorna från näringslivet är överdrivna. Jag kommer ihåg när de besökte utskottet. De blev relativt avklädda när de presenterade siffrorna som sade att det inte skulle kosta någonting. De hade räknat med en mindre mängd fusioner. Ändå är argumentationen att mängden skall öka. Då är förlusterna för staten större än vad de själva anger. De är inte riktigt logiska, och det är inte heller Moderaterna. Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet.
Herr talman! Det är med tacksamhet vi lyssnar på regeringspartiets företrädare Lars U Granberg. Han har anfört sina åsikter och förklaringar angående betänkandet. Det är tydligt att vi närmar oss varandra alltmer. Låt mig helt kort endast yrka bifall till vår gemensamma reservation med Moderaterna.

Herr talman! I betänkandet behandlas bl.a. frågor som rör punktskatter såsom skatt på energi, alkohol, tobak och gödsel. Jag tänker här endast beröra frågan om hur reglerna om återbetalning av vissa punktskatter skall ske. Den som ansöker om återbetalning har hitintills inte haft någon deklarationsskyldighet eller uppgiftsskyldighet på sig. Mot denna bakgrund föreslår regeringen att beskattningsmyndigheten skall få besluta om revision för att kontrollera att den som ansökt om återbetalning av vissa punktskatter har lämnat riktiga och fullständiga uppgifter. Så långt är det bra. Vid en ansökan om återbetalning av skatt kan det också uppkomma behov av att hämta in uppgifter från tredje man, dvs. från någon annan än sökanden. Det kan t.ex. röra sig om uppgifter från en bränsleleverantör om hur mycket denne levererat till sökanden. Därför föreslår regeringen att beskattningsmyndigheten ges rätt att genom ett föreläggande hämta in uppgifter från tredje man. För att sätta kraft bakom denna befogenhet skall lagen om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet kunna tillämpas om ett föreläggande inte följs. Utskottets majoritet nöjer sig dock inte med dessa regler. Man vill utöka skattemyndigheternas befogenheter när det gäller kontroll av tredje mans uppgifter. Utöver regeringens förslag föreslår därför utskottets majoritet att beskattningsmyndigheten skall få befogenhet att besluta om revision även hos tredje man för att kontrollera att denne lämnat riktiga och fullständiga uppgifter. Motivet till denna utökade befogenhet sägs vara att öka effektiviteten i myndigheternas kontrollarbete. Enligt vår mening är det rimligt att skilja på kontrollåtgärder mot den som är uppgiftsskyldig och kontrollåtgärder mot andra som kan tänkas ha information om en viss person. Det är en klar skillnad i rättssäkerhets och integritetshänseende mellan tredjemansrevision och annan revision. Kravet på effektivitet hos myndigheterna får inte väga över så mycket att den enskildes rättssäkerhet äventyras. Regeringen tar i propositionen upp frågan om tredjemansrevision, men man avvisar tanken på att tillåta skattemyndigheten besluta om tredjemansrevision i nuvarande läge. Enligt vår mening räcker propositionens förslag. Förslaget om tredjemansrevision speglar en misstro mot företagare som grupp. Vi moderater tycker det är riktigt att genomföra direkta revisioner vars syfte är att kontrollera att företagaren har fullgjort sin egen uppgiftsskyldighet. Vår ståndpunkt är att när man vill ha uppgifter från någon annan än den som skall revideras får man förelägga sådan tredje man att inkomma med uppgifter. Men det är att gå för långt när man föreslår att skattemyndigheten kan besluta om revision av tredje man för att kontrollera att dennes uppgifter i sin tur är korrekta. Är det så att behov finns av tredjemansrevision, skall beslut om det fattas i domstol. Man måste komma ihåg att det som föreslås i betänkandet är en revision av tredje man utan att det föreligger misstanke om brott. Det är många i dag som säger sig vilja uppmuntra företagen, och uttalanden görs ständigt från olika håll om vikten av att skapa ett gott företagsklimat, speciellt för de mindre företagen. Men det är just de små företagen som drabbas extra hårt av yttre störningar. Det är därför det är så viktigt att vid sådana här tillfällen gå från ord till handling. Utskottsmajoritetens förslag tyder inte på något särskilt stort förtroende för dessa näringsidkare. Jag stöder i stället det förslag som regeringen presenterar i propositionen. Det förslaget innebär en väl avvägd balans mellan den enskildes rättssäkerhetskrav och effektiviteten i myndigheternas kontrollarbete. Det finns inga skäl att ändra detta förslag. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till vår reservation.

Herr talman! Om det är så att Socialdemokraterna och Ulla Wester är för att beivra skattebrott måste ni inse att vi är överens om det. Vad jag pratade om var inte frågan om det föreligger misstanke om brott. Vad vi vänder oss emot är att skattemyndigheterna utan misstanke om brott skall kunna besluta om revision hos tredje man. Det är en stor skillnad om det föreligger misstanke om brott - det måste man absolut ha klart för sig. Vi moderater är väldigt mycket för att man med alla medel skall bekämpa kriminell verksamhet. Det har vi visat på andra områden. Det är inte det som vi diskuterar här, utan vi diskuterar beslut om revision av en skattemyndighet hos tredje man utan att misstanke om brott föreligger. Är det så att misstanke om brott föreligger finns det andra möjligheter, och vi ställer oss bakom dem.

Herr talman! När Ulla Wester talar om betänkandet om tullregister och våra synpunkter där vill jag bara säga att det framför allt gäller straffpåföljden. Det är inte reglerna som vi pratar om där, utan det är straffpåföljden som vi tycker är orimlig. När det gäller det här betänkandet är det en svår balansgång att gå i fråga om rättssäkerheten och integriteten. Myndigheterna har i många fall ett övertag när det gäller den enskilde i dag, och det är ofta svåra och krångliga regler som den enskilde företagaren skall sätta sig in i. Vi tycker att man måste dra en klar gräns, där myndigheternas övertag inte får bli för stort. Detta konstateras också när det gäller rättssäkerhetsreformen, som genomfördes för ett par år sedan men som nu är skjuten i sank av vänsterpartierna. Där beskrev man att det var en klar skillnad mellan kontroll av tredje man och kontroll av en deklarationsskyldig person eller ett företag. Det är det som vi diskuterar i dag. Det är inte alls bara en fråga om retorik, utan om verkliga åtgärder, som drabbar den enskilde företagaren. Vi tycker att det är väldigt viktigt att man drar gränsen någonstans mellan myndigheternas befogenheter och den enskilde företagarens rättigheter.

Herr talman! Jag är anmäld för fyra minuters talartid, men efter att ha åhört debatten här kanske jag behöver fördubbla den tiden. Moderaterna skriver i sin reservation, som också Johan Pehrson och Kenneth Lantz från Folkpartiet respektive Kristdemokraterna står bakom: "Det är viktigt att vid integritetskränkande myndighetsutövning åtgärden står i proportion till ändamålet." Ja, det anser jag också. Problemet är att moderaterna i princip avser all form av revision. I debatten står man och hävdar att det skall föreligga brottsmisstanke för att revision skall genomföras. Då blir jag på gränsen till upprörd. Hur ser man då på den civilrättsliga revisionen? Ägarna av ett företag har faktiskt behov av att det görs en revision i ett bolag. I konsekvensens namn skulle man säga att revision i detta sammanhang inte behövs annat än om det föreligger misstanke om brott. Är ni helt plötsligt också emot alla de slumpmässiga revisioner som skattemyndigheten gör? Att det skall föreligga misstanke om skattebrott för att man skall göra en revision är så groteskt. Var finns då hela den preventiva delen av revisionsverksamheten? Det är inte fråga om att revision skulle vara ett uttryck för misstro mot företag som grupp. Att genomföra revisioner - både slumpmässiga och sådana som föregås av information om skatteundandragande - är nödvändigt för att behålla en sund konkurrens i samhället. Vi ser alldeles för många problem för den seriösa delen av näringslivet på grund av de ekonomiska brottslingarnas beteenden. Så går jag över till själva huvudfrågan, nämligen tredjemansrevision. De mest effektiva revisioner som någonsin har genomförts inom skattemyndigheten är s.k. kontrolluppgiftsrevisioner. Man går till en arbetsgivare eller till en leverantör för att helt enkelt kontrollera vad de har levererat. Den slutliga revisionen görs sedan hos det företag om vilket misstanke om brott föreligger. Catharina Hagen talade om revision mot tredje man. Det är inte revision mot tredje man. Revisionen är inte på minsta sätt riktad mot tredje man - mot det företag där revisionen utförs. Revisionen utförs hos tredje man. Vilken avsevärd skillnad! Om Catharina Hagen har levt i tron att revisionerna sker mot tredje man förstår jag att ni är lite tveksamma, men nu ger jag moderaterna informationen att revisionen sker hos tredje man för att man skall komma åt uppgifter hos det företag som är avsett att granskas. Vi har sett alltför många maskopiföreteelser i samhället, framför allt i samband med skattebrott. Flera företag är lite grann i maskopi med varandra. Jag förstår inte varför ni är emot förslaget om tredjemansföreläggande i det aktuella betänkandet. Man skall kunna göra en snabb revision och åka ut och kolla om uppgifterna stämmer. Det riktar sig som sagt inte mot just det företaget. Det sker bara för att man skall kunna kontrollera om uppgifterna stämmer. Moderaterna har ett generellt beteende som tyder på att de faktiskt vill försvåra skattekontrollen i samhället, under ledstjärnan att kontrollen är integritetskränkande. Jag har aldrig upplevt att tredjemansrevisioner har varit integritetskränkande. I enskilda fall kan det kanske uppfattas så, men generellt sett är det de mest effektiva revisioner man kan använda sig av. Man får det underlag som behövs för att genomföra en granskning hos det företag som antingen är misstänkt eller utsatt för en slumpmässig revision. Har ni den inställningen när det gäller revision vill jag också höra hur ni ser på den civilrättsliga revisionen - den årliga revision som sker i aktiebolag. Skall den också ske bara på grund av misstanke om brott? Jag tycker att ni är ute och halkar ganska ordentligt i detta ärende. Jag yrkar bifall till hemställan i SkU6.
Herr talman! Jag tycker att Per Rosengren medvetet misstolkar mig. Till en början kan jag beröra påståendet att jag använder fel preposition. Jag tror säkert att han förstår vad jag menar. Det är klart att jag inte menar att tredjemansrevisionen är riktad mot tredje man. Man gör den hos tredje man; det förstår jag också. En medveten misstolkning gagnar inte precis diskussionen. Vi står självklart bakom propositionen. I propositionen finns förslag om möjligheter att förelägga tredje man att komma fram med uppgifter. Det finns också möjligheter att få fram de uppgifterna om tredje man skulle tredskas eller om det finns risk för sabotage. Då finns det tvångsåtgärder. Det är inte alls så att vi förhindrar att uppgifterna kommer fram från tredje man. Regeringen har också i sin proposition tagit upp frågan till diskussion, och man har hamnat på den slutsats som vi också står bakom. Jag vill också beröra en annan missuppfattning. Vänstern hänvisar ofta till vår uppfattning som att vi skulle skydda brottslingar och att vi står bakom brottsliga företag. Det är också en medveten misstolkning som inte heller gagnar saken. Frågan om gränsen mellan myndigheternas befogenheter och den enskildes rättigheter är svår. Vi är också för att tredjemansrevision skall kunna genomföras - det är bara det att vi i så fall kräver domstolsbeslut. Det är inte alls så att vi är emot tredjemansrevision, som Per Rosengren hävdar. Jag talade om vad som gäller när det finns brottsmisstankar. Jag talade om det därför att jag ville visa att man gör en klar åtskillnad om det finns brottsmisstankar när man skall undersöka tredje man. Jag för fram skillnaden mellan brottsutredningar och vanliga revisioner.
Herr talman! Jag misstolkar ingenting medvetet. Jag lyssnar på vad som sägs i kammaren. Jag skulle kunna ha en viss förståelse för moderaternas resonemang om de hade tolkat det som att revisioner sker mot tredje man. Då finns det en viss logik. Nu säger Catharina Hagen att ni vet att man gör revision hos tredje man. Då ser jag ingen logik i att gå emot förslaget om tredjemansrevision. Catharina Hagen sade att man skall kunna kräva in uppgifter om företagen tredskas. Jag vill återigen fråga vad ni egentligen anser. Skall revision bara göras vid misstanke om brott? Jag är fortfarande lite osäker på vad ni menar. Moderaterna är inte särskilt aktiva när det gäller att komma åt ekonomisk brottslighet. Ni säger nej till gryningsrevisioner, som innebär att man skall kunna komma ut till företaget utan att först meddela både tid och plats och utan att bli inbjuden. Gryningsrevisioner måste faktiskt kunna genomföras, men det säger ni generellt nej till. Det skall prövas av domstol, osv. Då kan det accepteras. Det är ganska ineffektivt. Vad som händer om domstolen säger nej och man sedan skall göra en granskning har jag vissa erfarenheter av. Jag har sett vad som har hänt. Det kan innebära att man över huvud taget inte kan göra något åt en stor ekonomisk brottslighet. Det är den typen av verktyg som ni vill ta bort från skattemyndigheten. Jag har ännu inte sett den problematik som ni talar om när det gäller integriteten. Jag ser betydligt större problem för den seriösa näringsverksamheten. Den drabbas genom den politik ni för.
Herr talman! Till Per Rosengren vill jag en gång till säga att vi står bakom regeringens förslag. Då måste kritiken från Per Rosengren även gälla regeringens förslag. Det är inte bara moderaterna som står bakom detta förslag. Självfallet vill vi beivra brott på olika sätt. Bara för att vi har ett annat förslag när det gäller denna fråga är vi inte motståndare till att beivra brott, som Per Rosengren antyder. Tvärtom vill vi kanske koncentrera resurserna hos de myndigheter som har att beivra brott på ett annat sätt. Vi vill öka kunskapen, utbildningen och resurserna på ett sådant sätt att man koncentrerar uppgifterna där det finns mycket att hämta. När det gäller gryningsrevisioner vill jag säga till Per Rosengren att det visst finns möjligheter att revidera ett företag även utan domstolsbeslut. Det kan man skaffa sig i efterhand om det visar sig nödvändigt. Överraskningsrevisioner är möjliga att göra, men det skall finnas skäl för det.
Herr talman! Jag tar först upp överraskningsrevisionen. Javisst, sådan är möjlig sedan vi genomförde en lagändring här i riksdagen, en lagändring som moderaterna de facto gick emot. Ni argumenterade då väldigt häftigt mot den typen av revisioner; det är bara att konstatera. Jag tror att regeringen står bakom det här betänkandet. Att den inte riktigt hade tänkt färdigt när den lade fram propositionen må vara den förlåtet. Sedan har man hamnat rätt. Det tycker jag är väldigt bra. Sedan är det ju så att moderaterna, vid varenda tillfälle då vi har diskuterat det här, har haft invändningar mot varje möjlighet för skattemyndigheterna när det gäller revisioner. Det gäller överraskningsrevisioner, det gäller skatteflyktslagen - ni har hela tiden haft invändningar. Ni lämnar hela tiden dörren öppen med hänvisning till integriteten. Jag tycker att det är oerhört viktigt att se till att det seriösa näringslivet skyddas mot den ekonomiska brottsligheten och mot oseriösa näringsidkare. Därför tycker jag också att det är viktigt att man skall kunna tillåta revision hos tredje man - dels vid misstanke, dels för att få en preventiv verkan på hela skattesystemet. Sedan säger Catharina Hagen att moderaterna har föreslagit mycket insatser när det gäller kampen mot ekonomisk brottslighet. Men ni är ganska njugga när det gäller synen på skattemyndigheten och anslagen till den. Ni har inte stått bakom de tidigare framlagda förslagen om mer pengar till kronofogdemyndigheten osv. Jag kan räkna upp hur mycket som helst. Ni är inte särskilt aktiva i de här frågorna; det kan man konstatera. Catharina Hagen satt inte i riksdagen förra mandatperioden, men hon kan läsa de inlägg som hennes partikamrater då gjorde. Jag är glad om Catharina Hagen nu tillför någonting annat till moderaterna. Det välkomnar jag.

Herr talman! Jag måste säga till Ulla Wester att brottslighet inte kan böjas i olika nivåer, i stora eller små. Det är brottspåföljden, beivrandet, som böjs. Det ställer sig kristdemokraterna bakom till hundra procent. Brottslighet skall beivras! Vidare kan "utan misstanke" inte vara någon grund för kontroll. Vid misstanke är det däremot en självklarhet även för oss kristdemokrater. Kristdemokraterna ställer sig bakom reservation 1 tillsammans med moderaterna. Jag yrkar bifall till densamma.

Herr talman! Riksdagen fattar många beslut som har ekonomisk inverkan på medborgare, branscher och företag. Stöd, förmåner skatter osv. minskas, ökas eller flyttas från en grupp till en annan. När sådana beslut fattas finns det oftast en analys av konsekvenserna för alla inblandade parter. I dag kommer majoriteten, om inte ett uppvaknande sker så här i elfte timmen, att fatta ett beslut vars konsekvenser vi inte kan överskåda. Jag återkommer till det senare. Det är råtallolja och beskattning av densamma som är föremål för dagens debatt. Först skall jag bara ta upp lite fakta om råtallolja. Råtallolja är en biprodukt som uppkommer vid massatillverkning. Råtallolja är ett biobränsle som eldas av skogs och massaindustrin samt säljs för förädling. Efter förädling inom kemiindustrin är råtallolja av en viss kvalitet en råvara som används vid framställning av t.ex. lim och färg. Dagens beslut kommer att innebära att råtallolja som eldas skall beskattas som eldningsolja trots att det är ett biobränsle. Skälet till detta är att Arizona Chemical AB anser att priset på råtallolja har blivit för högt. För att göra en lång historia kort kan sägas att detta problem inte är något nytt. Det löstes under den borgerliga regeringens tid genom att man sänkte koldioxidskatten från över 1 000 kr ton. Därmed blev det lönsamt för skogsindustrin att sälja råtallolja till förädlingsindustrier som Arizona Chemical AB. När den socialdemokratiska regeringen fr.o.m. den 1 juli 1997 fördubblade koldioxidskatten blev det dock mer lönsamt för skogs och massaindustrin att elda sina egna biprodukter, dvs. att elda råtallolja. Man kan konstatera att utformningen av energibeskattningen påverkar prisbildningen på råtallolja. Herr talman! Det är nästan uteslutande skogsindustrin som bränner råtallolja, eftersom det behövs syratåliga förbränningsanläggningar. Den eldning som har förekommit i övrigt har bara varit försök och förekommer inte längre. Det är också naturligt att skogsindustrin använder sina egna biprodukter som den får vid massaframställning. Varför skulle skogsindustrin köpa eldningsolja, som är både dyrare och miljöovänligare? Riksdagen har tidigare uppmärksammat problemet för Arizona Chemical AB och bett regeringen att återkomma med en lösning. Vi moderater - och inte bara vi utan ytterligare tre partier - har konstaterat att förslaget i regeringens proposition är allt annat än bra. Moderaterna tycker att regeringen har valt den sämsta lösningen, men en för den socialdemokratiska regeringen rätt typisk lösning: en ny skatt på en produkt som enligt hittills gällande principer inte skall beskattas. Biobränslen skall nämligen inte beskattas. Principlösheten är total. Regeringen har heller inte analyserat konsekvenserna av sitt förslag, vilket i princip alla remissinstanser framhöll när det här var ute på remiss. Jag skall ta några exempel. NUTEK säger i sitt remissvar att de problem som finns med att belägga råtallolja med skatt inte redovisas i helhet och anser att det här förslaget inte kan ligga till grund för ett beslut. Skogsindustrin tycker att förslaget är godtyckligt och dåligt underbyggt. STOSEB, Storstockholms Energi AB, säger att det presenterade bakgrundsmaterialet är magert och att lagförslaget om det läggs fram för riksdagen bör följas av en bredare och fylligare analys av möjliga såväl kort som långsiktiga effekter. Fakta som saknas är t.ex. hur mycket råtallolja som produceras i landet, om det förekommer internationell handel osv. Det här är bara några exempel ur remissammanställningen. Man kan bara konstatera att propositionen inte är tydligare på den här punkten. Man har inte analyserat konsekvenserna av det framlagda förslaget. Jag skall nu peka på några av konsekvenserna för skogs och massaindustrin. Arizona Chemical AB - jag nämner det företaget eftersom vi vet att det är den industri i Sverige som använder råtallolja för att förädla den - efterfrågar inte all råtallolja som produceras. All råtallolja som produceras kan inte heller användas av Arizona Chemical AB. Det har med lövträdsinblandning att göra. Trots detta kommer skogsindustrin att få betala den nya föreslagna skatten på råtallolja om man eldar den själv. För vad skall man annars göra med den råtallolja som inte efterfrågas för förädling? Ja, jag vet inte, men det kanske utskottsmajoriteten kan svara på. Samtidigt kan man svara på vari det rättvisa ligger när riksdagen med ett klubbslag - om man nu bifaller skatteutskottets hemställan i betänkande 7 - på ett ganska sofistikerat sätt flyttar konkurrenskraften från en industrigren till en annan. En tredje fråga är: Anser inte majoriteten att man när man lägger fram förslag skall ha analyserat konsekvenserna? Vi har hört detta tidigare, i en annan debatt för några timmar sedan, från socialdemokratisk håll. Den sista frågan är: Var finns miljökonsekvensbeskrivningarna för förslaget? Utskottsmajoriteten, bestående av socialdemokrater, vänsterpartister och centerpartister, har faktiskt lyckats med konststycket att påstå att man håller sig till en princip, trots att man i samma andetag bryter principen. Det gör man när man skall tillfredsställa Centern, som i sin motion säger: "Biobränslen ska även i fortsättningen vara befriade från energioch koldioxidskatt. Detta bör ges regeringen till känna." I nästa andetag säger skatteutskottet att just för råtallolja är det okej med en energiskatt. Utskottsmajoriteten skriver med anledning av Centerpartiets motion: "Utskottet delar i princip motionärernas inställning om att andra biobränslen än råtallolja även i fortsättningen skall vara skattefria men anser mot bakgrund av det anförda att något tillkännagivande till regeringen inte behövs." Nej, det hade väl varit lite pinsamt att göra ett tillkännagivande i det sammanhanget, skulle jag vilja påstå. Vi moderater anser att regeringen skall återkomma med ett förslag till långsiktig lösning inom en reformerad och principiellt godtagbar energibeskattning, utan den skattehöjning som nu föreslås. I avvaktan på detta bör de företag som omfattas av det vi i dag diskuterar kunna erhålla kompensation för eventuellt ökade kostnader. Vi yrkar alltså avslag på propositionen om beskattning av råtallolja. Herr talman! Om riksdagen nu kommer att anta hemställan i skatteutskottets betänkande nr 7 - jag har fortfarande förhoppningen att man inte gör det - kommer Sveriges redan svåröverskådliga energiskattesystem att tillfogas ytterligare en lapp. En principlöshetens lapp kommer att lysa på det lappade skattetäcket. Om man nu gör detta undantag och fäster denna skattelapp på täcket kan man göra fler undantag. Jag vill bara säga: Skyll inte på Moderaterna, Kristdemokraterna eller Folkpartiet om det som ett brev på posten kommer ett likartat önskemål från t.ex. spånskiveindustrin! Herr talman! Jag kan konstatera att även företrädare för den kemiska industrin vid uppvaktning hos utskottet har framhållit att en sänkning av energiskatterna är den bästa lösningen för alla parter. Jag avslutar med att yrka bifall till reservation 1. Vi står naturligtvis bakom även reservation 3, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation 1.

Herr talman! Kristdemokraterna anser att energibeskattningen skall utformas så att miljöbelastande energislag beskattas hårdare, medan introduktionen av miljövänliga och förnybara energislag premieras. Det är därför principiellt mycket tveksamt att som Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet nu införa, inte bara energiskatt på råtallolja utan också koldioxidskatt. Råtallolja är ett biobränsle, det har vi hört tidigare i debatten, och ger vid förbränning inte upphov till nettoemission av koldioxid. Skatten införs i ett försök att minimera de negativa effekter som energibeskattningen indirekt haft för den kemiska förädlingsindustrins råvaruinköp av just råtallolja. Det kan vara värt att påpeka - vi hörde det förut - att dessa problem förvärrades kraftigt när regeringen, utan någon djupare analys, fördubblade koldioxidavgiften för industrin. Genom förslaget kommer i stället skogsindustrin att få ökade kostnader. Centerpartiet skriver i sin motion: " - diskussion om införsel av skatt på biobränsle hämmar utvecklingen inom branschen." Vidare skriver man: "Biobränslen ska även i fortsättningen vara befriade från energi och koldioxidskatt." Trots detta hjälper man regeringen att få majoritet för sitt förslag. Man säger att råtallolja är ett undantag. Men liksom tidigare debattör ställer jag mig frågan: Vad blir nästa undantag, och vad blir de principiella konsekvenserna av detta? Regeringen har aviserat att man under 1999 avser att återkomma med en total översyn av energiskatterna. En sådan är välkommen. Men man bör då återkomma med heltäckande förslag som erbjuder långsiktiga lösningar i stället för att nu införa nya lagar och nya specialregler. Den parlamentariska utredning om skatteväxling som lade fram sitt betänkande redan i början av 1997 bör ligga till grund för regeringens fortsatta arbete när det gäller energiskatter. Idén med skatteväxling är att sänka skatten på arbete samtidigt som miljöavgifter används i större utsträckning. Föreliggande förslag höjer skatten utan motsvarande sänkning av andra skatter och innebär dessutom att biobränsle likställs med fossila bränslen. Förslaget strider alltså i alla avseenden mot de slutsatser som Skatteväxlingskommittén med bred majoritet slog fast. Herr talman!

Herr talman! När det gäller propositionen om beskattning av råtallolja vill jag först kommentera lite av det som moderaterna säger. Ni efterlyser själva miljökonsekvenser av detta förslag. Det tycker jag är intressant med tanke på att moderaterna står för en politik som syftar till en sänkning av skatten på koldioxid. Där skulle jag vilja efterlysa miljökonsekvenser. När det gäller försäljning av råtallolja vill jag också belysa att massaindustrin har informerat om att all råtallolja som går att använda till förädling, dvs. den råtallolja som inte är förorenad, i dag säljs till Arizona Chemical AB. Det är inte så att råtallolja som går att förädla till annan produktion används till värmeproduktion. En av de brister som jag ser i analysen av det här förslaget är att Arizona Chemical AB i sin produktion har en restprodukt. Det är tallbeck, som också kan användas inom värmeproduktionen. Den har, precis som råtalloljan, ökat i pris på grund av skattesystemet. Där tjänar faktiskt Arizona Chemical en del pengar. Det är också något som inte har analyserats. I övrigt vill jag yrka bifall till Miljöpartiets reservation nr 2. Miljöpartiet har kommit fram till en annan slutsats i den här frågan än utskottets majoritet. Just frågan beskattning av råtallolja tycker vi visar på nödvändigheten av att reformera energibeskattningen. I dag anser vi att energibeskattningen är ett stort lapptäcke som har många brister. Vi hade önskat att utskottsmajoriteten hade avvaktat den översyn av energibeskattningen som pågår på Finansdepartementet. Då hade vi här i riksdagen kunnat ta ett helhetsgrepp på just energibeskattningen. Miljöpartiets syn på energifrågorna är att energi bör beskattas i huvudsak på två sätt. Dels vill vi ha en allmän energiskatt, dels vill vi ha miljöstyrande skatter. Energiskattens syfte är att just hushålla med energiresurser av alla slag. Det kan också vara en fiskal skatt. Skatten bör vara densamma för alla energislag, oavsett användningsområde. De miljöstyrande skatterna skall vara styrande för att minska miljöförstöring. Koldioxidskatten är just en sådan skatt. Med vår modell för energibeskattning skulle eldningsolja belastas dels med en allmän energiskatt, dels med koldioxidskatt. Biobränslen skulle med vår modell i framtiden enbart betala en energiskatt. Men under de närmaste åren vill vi att biobränslen befrias från energiskatt. Anledningen till det är att vi vill stimulera en ökad användning och förädling av biobränslen. Detta ser vi som en förutsättning för att bygga ett hållbart energisystem och för en ekologiskt hållbar utveckling. När koldioxidskatten blir tillräckligt hög och när den motsvarar de faktiska miljökostnaderna kan energiskatt successivt införas för biobränslen. Införande av en energiskatt för biobränslet råltallolja som motsvarar den sammanlagda energiskatt och koldioxidskatt som tas ut för fossil eldningsolja är en modell som vi därför inte skulle kunna välja. Vi kan acceptera en lösning där råtalloljan belastas med en skatt på samma nivå som för eldningsolja. Vi tycker att det är fel att råtalloljan också skall belastas med en energiskatt som motsvarar koldioxidskatten för eldningsolja. Däremot är vi glada över att utskottet konstaterar att andra biobränslen än råtallolja skall vara skattefria. Vår huvudprincip är att beskattningen skall vara densamma oavsett om en energiråvara har andra användningsområden eller ej. Det kan leda till att vissa råvaror och produkter blir dyrare. Men en annan princip och policy leder till ett ännu större lapptäcke när det gäller energibeskattningen än det som finns i dag. Det är därför som vi stöder vårt förslag i denna uppenbart svåra fråga.

Herr talman! Låt mig inledningsvis yrka bifall på Sedan en tid tillbaka pågår inom Regeringskansliet en översyn av energibeskattningens framtida utformning. Till grund för denna ligger riksdagens beslut om energipolitikens inriktning, betänkanden som avlämnats av Skatteväxlingskommittén och Man har också inom Regeringskansliet länge arbetat med att finna en lösning när det gäller råtalloljan, dvs. att man får en spärr mot eldning av densamma. Skatteutskottet har även uttalat att någon form av spärr mot eldning av råtallolja måste tillskapas. Nu föreslås en beskattning av densamma när den används för uppvärmning. Råtallolja är en biprodukt vid framställning av pappersmassa. Den är en värdefull råvara i kemisk industri, där man producerar produkter som utgör bindemedel i målarfärg, lim, tryckfärger, vägmarkeringsfärger och såpa. Men man vet också i dag att råtalloljan kan vidareförädlas så att den kan användas inom livsmedelsbranschen och läkemedelsindustrin. Råtalloljan kan även användas som bränsle, och den ersätter då främst eldningsolja. Eftersom det inte tas ut någon skatt på biobränsle - dit råtalloljan räknas - har det blivit ekonomiskt fördelaktigt att bränna den. Detta har lett till att priserna på råtallolja har drivits upp, vilket drabbat den kemiska förädlingsindustrin som använder råtallolja som råvara. den s.k. nioöringen - som värmeverken erhöll vid leverans av bioeldad värme till industrin förutsatte att råtalloljan inte användes i värmeverket. Syftet med nioöringen var att ytterligare öka utrymmet för användningen av biobränsle i värmeverk. Sedan industrin börjat lägga om sin egen värmeproduktion för att få tillgång till nioöringen, ökade kostnaderna för kompensationssystemet lavinartat. Riksdagen avskaffade därför nioöringen och därmed också råtalloljespärren den 1 september 1996. Sedan dess har det som sagt pågått ett arbete för att hitta en lösning på denna fråga, dvs. att man får en spärr mot eldning av råtallolja och utifrån detta så har regeringen nu föreslagit att energiskatt införs på råtallolja som används för uppvärmning. Från utskottsmajoriteten anser vi att det är viktigt att en råvara som råtallolja kan vidareförädlas i flera steg, i stället för att den används som bränsle. Det är ju vidareförädling som vi eftersträvar för att öka tillväxten, för att få ett högt teknikkunnande och fler arbetstillfällen i vårt land. Det är också viktigt att energi och koldioxidbeskattningen har en utformning som ger goda förutsättningar för den svenska industrin att konkurrera internationellt och som säkrar lönsamheten för investeringar i varuproduktionen i Sverige. Utifrån detta, herr talman, tillstyrker vi förslaget. Jag fick några frågor från moderaternas företrädare Marietta de Pourbaix-Lundin. Hon ansåg att det förslag som vi lagt fram är den sämsta lösningen, eftersom det innebär en ny skatt. Det förstår jag att moderaterna tycker. Ni vill ju lösa alla problem med att sänka skatterna. Men vi har nu tittat på detta och anser att det är den bästa lösningen. Råtalloljan används i kemiska produkter, bl.a. i fabriken i Sandarne där man enbart har den produkten. Skogs och massaindustrin däremot har möjligheter att hitta andra tekniska lösningar. Därför har vi prioriterat detta att man kan använda den inom den kemiska industrin och vidareförädla den. Moderaternas företrädare menade att det var en dålig konsekvensanalys och att tidigare talare hade sagt att man skall avvakta, för av tradition avvaktar vi utredningar och översyner. Det gör vi, men ibland finns det tillfällen då man måste ta itu med en fråga snabbare. Vi har ansett att det här är ett sådant tillfälle. Jag skulle vilja ställa några frågor till moderaternas företrädare. Hon sade i sitt anförande att man vill ha en långsiktig lösning. Vilken långsiktig lösning eftersträvar ni? Sedan sade hon att vi i stället skulle ha någon annan kompensation, medan vi väntar på den långsiktiga lösningen. Då vill jag fråga: Hur skall den kompensationen utformas? Jag vill upprepa den fråga som Miljöpartiets företrädare ställde. Ni förespråkar en sänkning av koldioxidskatten. Vad blir miljökonsekvenserna av den sänkningen?

Herr talman! Jag fick svar på några av mina frågor. Jag skall snabbt besvara de frågor som Lisbeth Staaf-Igelström ställde till mig. Vi har bett att regeringen skall återkomma med en förklaring av hur man skall ge någon form av kompensation. Jag anser inte att vi behöver lägga fram det förslaget rakt av här. Nej, det är riktigt att vi inte vill ha höjda skatter på energi. Vi vill inte heller avskaffa kärnkraften. Jag märkte dock att Lisbeth Staaf-Igelström undvek att svara på några av mina frågor som jag tycker är väldigt viktiga. Hon anför att det här är ett bra sätt att göra industrin konkurrenskraftig. Men det skall gälla också massaindustrin. Här flyttar man konkurrenskraft från en industrigren till en annan. Vad har hänt med massa och skogsindustrin? Vad skall massa och skogsindustrin göra av den råtallolja som inte efterfrågas då den inte går att förädla? Det fick jag inget svar på. Var finns miljökonsekvensbeskrivningarna när nu massa och skogsindustrin måste börja elda med fossila bränslen i stället? Jag kan inte förstå varför socialdemokraterna alltid måste använda piskan när det gäller att komma till rätta med någonting. Ni föreslår höjd skatt eller någon bestraffning. Varför kan man aldrig använda moroten i stället för att komma till rätta med något problem? Ni poängterar väldigt noga att det här är det enda undantag som skall göras. Vad gör ni när spånskiveindustrin också vill ha ett undantag? Skall ni göra nästa undantag?
Herr talman! Frågan om någon annan form av kompensation fick jag inte något svar på. Men jag kan berätta för moderaternas företrädare här att man i de diskussioner som har föregått propositionen har tittat på många andra lösningar. Man har bl.a. tittat på den s.k. morot som Marietta de Pourbaix-Lundin efterlyste. Man skulle då kunna införa någon form av skattebefrielse för massaindustrin och den mängd fossil olja som den använder eller någon form av bidrag. Men man har sett att det inte går att använda dessa möjligheter, eftersom de otvetydigt faller inom ramen för EU:s definition av statsstöd. Detta har alltså inte varit någon framkomlig väg. När det gäller massaindustrin kontra den kemiska fabriken i Sandarne blir det en viss ökad kostnad för massaindustrin. Men som jag sade i mitt anförande har man från massaindustrin möjlighet att hitta andra tekniska lösningar. Man kan gå in i ett tidigare skede och använda produkten där. Den möjligheten finns alltså.
Herr talman! Indirekt tycker jag nog att Lisbeth Staaf-Igelström tillstår att höjningen av koldioxidskatten är problemet och det som har gjort att Arizona Chemical inte får de råvaror som man behöver. Det socialdemokratiska beslutet innebär alltså att det är höjningen av koldioxidskatten som är boven i dramat. Jag fick inget svar på min fråga om miljökonsekvensbeskrivningar, men vi lämnar den därhän. I stället vill jag fråga: Vad kommer utskottsmajoriteten att göra om skogs och massaindustrin inte raffinerar för att få fram råtallolja utan väljer att elda tallbecket? Det kommer att innebära att Arizona Chemicals inte får några råvaror. Man får köpa dem från ett annat land. Hur kommer ni då att göra? Skogs och massaindustrin kan faktiskt elda tallbecket. Att förädla det vidare till råtallolja innebär ju en kostnad. Varför skall skogs och massaindustrin göra det framöver?
Herr talman! Jag vet nog proceduren i en massafabrik, eftersom jag själv har jobbat i en sådan i många år. Jag vet också att det finns tekniska lösningar på problemet. Jag tror inte att man från skogsindustrin kommer att göra så som moderaternas företrädare här sade. Man kommer nog att fortsätta att leverera tallolja till den kemiska industrin. Till viss del kan man gå in tidigare i processen. Den möjligheten finns redan i dag. När det gäller miljökonsekvensbeskrivningar är det självklart att vi hela tiden tittar på dessa. Men jag fick inget svar från moderaternas företrädare i fråga om CO2-beskattningen som ni vill sänka och vad det kommer att innebära för miljön i vårt land.
Herr talman! Lisbeth Staaf-Igelström säger att den översyn som nu sker inom Regeringskansliet tar sin utgångspunkt i bl.a. det betänkande som Skatteväxlingskommittén presenterade 1997, vilket jag hoppades på. Men det förslag som utskottsmajoriteten nu lägger fram går ju stick i stäv med det som Skatteväxlingskommittén med bred majoritet slog fast. Jag vill fråga Lisbeth Staaf-Igelström hur detta går ihop.
Herr talman! Jag är mycket medveten om de förslag som Skatteväxlingskommittén lade fram, eftersom jag själv var ledamot där. Jag vet också att samtliga partier utom moderaterna ställde sig bakom Skatteväxlingskommitténs förslag. Jag undrar då hur kristdemokraterna kommer att hantera frågan när den kommer upp i riksdagen med tanke på det samarbete som ni har med moderaterna när det gäller energifrågan och beskattningen i framtiden. Där har ni ett problem att lösa själva eller tillsammans med moderaterna. Moderaterna står helt ensamma i fråga om de förslag som Skatteväxlingskommittén lade fram. Vi kommer att ta med de förslag som kommittén lade fram. Nu vill vi göra ett undantag för råtalloljan. Vi tycker att det är oerhört viktigt att den kemiska industrin får denna produkt så att den sedan kan vidareförädlas. Vidareförädling är oerhört viktigt för tillväxten i vårt land och för jobben. Från den kemiska fabriken i Sandarne har jag fått ett skriftligt tack för att vi äntligen tar tag i denna fråga. Man är mycket nöjd. Nu kan ca 300 jobb räddas i Sandarne. Och det är utifrån detta som vi har fattat det här beslutet.
Herr talman! Jag vill understryka att också kristdemokraterna ser det som mycket viktigt att den kemiska industrin får tillgång till den råvara som den behöver, bl.a. råtallolja. Men jag hoppades att regeringen skulle ha ansträngt sig för att hitta en lösning på problemet med utgångspunkt från det som man - som Lisbeth Staaf-Igelström mycket riktigt påpekade - var överens om i Skatteväxlingskommittén. Det var viktiga principer som vi står fast vid, och vi har inte inlett något samarbete med något annat parti. Här är det faktiskt socialdemokraterna som genom detta undantag har gått ifrån dessa principer.
Herr talman! Först tyckte jag att det var bra att få höra att kristdemokraterna står fast vid Skatteväxlingskommitténs principer. Vi har försökt att hitta en lösning på den här frågan, vilket jag tidigare redogjorde för. Vi har sett på olika alternativ, men de har inte varit gångbara. Då har vi sagt att jobben går före samtidigt som vi vill ha vidareförädlingen och se till att det blir en ökad tillväxt. Därför har vi valt den här lösningen.

Herr talman! Ärade ledamöter! Gott folk! I en del frågor gör man fel hur man än gör. Detta med råtallolja är ju inte ett önskeärende när man för första gången skall stå i talarstolen. Mitt yrkande blir fel oavsett hur jag yrkar, skulle man kunna säga. Dagens ärende är ett bra exempel på hur krångligt det kan vara. Verkligheten stämmer alltså inte överens med ritningarna. Det är olika principer och ändamål som kolliderar. Konflikten blir oundviklig. När man sedan söker en vettig, fungerande och praktisk lösning finner man att det inte är så lätt. Å ena sidan har vi skogsindustrin, som flera här har påpekat. I sin massaframställning får man fram en biprodukt, råtallolja. Det rör sig alltså om 200 000 ton, och det är ju inte mycket med tanke på hur mycket annan fossil olja som vi förbrukar här i landet. Denna olja kan eldas för värme eller elproduktion. Då räknas den helt riktigt som biobränsle och är skattefri. Eller också kan den - och det är här som konflikten uppstår - säljas vidare som råvara till kemikalieindustrin. Vi har bara en enda sådan industri i Sverige, och trots att den ligger i Hälsingland heter den någonting så konstigt som Arizona Chemical. Nåväl, det rör sig om 300 arbetstillfällen vid denna industri. Man använder råtallolja som bas för att tillverka färger etc. När man sedan har kramat ut vad man kan i den kemiska processen återstår det tallbeck som det fortfarande går att elda med. Det är detta som är skillnaden på biobränslen och andra alternativa energikällor. När vinden väl har blåst igenom ett vindkraftverk går den vinden fortfarande att andas. Vattnet kan lugnt rinna i våra älvar. När det har runnit färdigt går det fortfarande att dricka. Men illbattingen råtalloljan är ju lite annorlunda. När den väl har bränts - man skall definitivt inte dricka den, det rekommenderar jag inte - kan den alltså inte vidareförädlas till diverse kemiska produkter. Om den förädlas finns det fortfarande tallbeck kvar, och det går då att elda med. För att göra ytterligare en liknelse tror jag att det var Kolingen - han är numera i en salig himmel någonstans - som en gång, när han såg en gris som stod och tuggade potatis, utbrast: Det var illa hanterade råvaror. Och det kan man ju tycka med tanke på den ädla produkt som man kan få fram ur potatis, och då tänker jag inte på pommes frites, utan jag tänker mera på brännvin. Vi vet ju alla att brännvin är bra mycket dyrare än potatis. Precis så här är det för den kemiska industrin som alltså får betala ett högre pris för den nödvändiga biobaserade råvaran än vad den skulle behöva göra. Lite grand så är det också med spriten och potatisen. Men när jag tänker efter är det högre skatt på spriten, så det var naturligtvis ett helt osakligt exempel. Nåväl, olika lösningar har redovisats i form av reservationer. Jag skall inte påstå att majoriteten, som är reducerad med en tredjedel, skulle ha funnit den principiellt riktiga eller enda och rätta lösningen. Miljöpartiet har ju ett eget förslag, men den tredjedelen får en annan grön färg inom Centerpartiet, så det ordnar sig ändå. Ändå yrkar jag, herr talman, bifall till utskottets hemställan och därmed avslag på samtliga reservationer. Några kommentarer dock till debatten om reservationerna. När det gäller reservation 1 måste jag medge att riksdagens egen lilla björnliga - Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna, självklart under moderat ledning - har rätt när de säger att förslaget kommer att leda till "att det nuvarande systemet för energibeskattning blir än mer oöverskådligt och godtyckligt". Men se den rätta och riktiga kommentaren hjälper liksom inte, för det är inte det som är problemet, utan det är problemet med en verklighet för en kemisk industri som måste lösas. Som tidigare har påpekats är det så vist ordnat att det finns en utredning som skall försöka få fram det perfekta, enhetliga och övergripande systemet för energibeskattning. I reservation nr 4 har Kristdemokraterna precis lika rätt när de kräver att den skattemässiga behandlingen av biobränslen, inklusive råtallolja, skall vara både heltäckande och hållbar - helt rätt och riktigt. Det är så sant och rätt att jag knappt vågar andas om att det skulle finnas någon särskild visdom, etik eller upphöjd skattemoral bakom utskottets förslag till beslut, för då drar jag på mig en replik. Det vill jag inte göra, eftersom detta är sista inlägget under detta ärende och då lunchen kanske väntar för några. Både moderater och folkpartister är dock i avvaktan på den obefintliga perfekta lösningen - som dessutom enligt känd högerliberal modell skulle innebära skattesänkningar - faktiskt ute och tassar lite grann i bidragsträsket. Ni får ursäkta. Förslaget i reservationen är väldigt suddigt, som Lisbeth påpekade här tidigare. Ni säger: "I avvaktan på ett sådant förslag bör berörda företag kunna erhålla någon form av kompensation för eventuellt ökade kostnader." Gott folk, jag undrar hur någon form av kompensation skulle se ut. Dessutom visar det en rörande tilltro till oss i majoriteten. Det är nästan så att man faller till föga när dessa politiska tvillingar säger att någon form av kompensation skall erhållas. Den skall alltså Åsbrink stå för. Ni får ursäkta, men jag tror inte att han är på det humöret, även om det närmar sig jul. Det bästa och mest logiska förslaget är egentligen Miljöpartiets förslag om enbart energiskatt på denna uppenbara biobränsleolja. Men det är inte heller riktigt bra, för det löser inte det problem som vi har att lösa. Vänsterpartiet tycker alltså att denna beskattning på ett biobränsle, trots att den är ologisk, fyller funktionen att ge berörd industri en råvara som kemiskt kan förädlas vidare. I valet mellan att elda upp denna massaindustrins biprodukt eller att fortsätta en förädlingsprocess och därmed få biobaserade kemiska produkter väljer vi självklart förädlingen. Kvar finns ändå den tallbeck som blir över och som det går bra att elda med. Jag yrkar bifall till hemställan i utskottsbetänkandet och avslag på reservationerna för Vänsterpartiets del.
Herr talman! Jag kan konstatera att Lennart Värmby är lite mer ödmjukt inställd till den här frågan än Lisbeth Staaf-Igelström, när han konstaterar att hur man än gör så blir det nog fel. Ja, men vad denna oheliga allians mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet har lyckats med är att både äta kakan och ha den kvar. Det är synd att det inte finns någon från Centern här i dag, tycker jag. Jag skulle vilja fråga Lennart Värmby, som säger att han också vurmar för den kemiska industrin, om det här förslaget kommer att påverka sysselsättningen inom massa och skogsindustrin på något sätt. Kommer de att påverkas på något sätt av detta förslag, när vi nu förflyttar konkurrensfördelar på det sätt som vi gör. Om spånskiveindustrin också kommer och begär att få undantag eftersom man eldar sågspån som också behövs för förädling, kommer Lennart Värmby i så fall att gå med på detta undantag? Känner inte Lennart Värmby att detta med miljökonsekvensbeskrivningar gungar ganska rejält? Det finns inte så jättemycket analyser av vad förslaget innebär.
Herr talman! Det är första gången som jag blir beskylld för att vara ödmjuk, och det tackar jag för. De flesta brukar säga precis tvärtom, men jag tar gärna åt mig av berömmet. När det gäller sysselsättningsförskjutningen kan jag inte tänka mig att massaindustrin skulle påverkas i någon mätbar utsträckning av denna biprodukts hanterande. Det är en per producerad enhet väldigt lågsysselsatt bransch. Produktion av massa och papper är ju ingen personalintensiv bransch. Marietta de Pourbaix-Lundin frågar också hur vi kommer att ställa oss om man också från spånindustrin kommer att ställa krav på liknande åtgärder. Innan jag har granskat saken i detalj kan jag bara säga att undantagen inte får bli regel. Jag hoppas därmed att jag i huvudsak har tillfredsställt den moderata nyfikenheten.
Herr talman! Inte riktigt, vill jag nog säga. Jag tror faktiskt att Lennart Värmby var med vid uppvaktningen från skogs och massaindustrin. Man var faktiskt bekymrad och sade: Okej, man räddar ett företag, men i massa och skogsindustrin kommer det kanske att bli neddragningar. Detta är nog ett nollsummespel i Sverige. Detta deltar vi i just nu i Sveriges riksdag genom att tro att vi vet bäst - inte jag, men Lennart Värmby - hur konkurrenskraften skall fördelas. Vad skall vi säga till den skogs och massaindustri vilken producerar råtallolja med lövinblandning som inte Arizona Chemical efterfrågar? De får ju ingen ersättning. Om de eldar upp den får de ändå betala den här skatten. Hur kan Lennart Värmby förklara detta för dem? Jag vill avsluta, herr talman, med att återge vad man säger vid kemikontoret, som skall företräda kemiindustrin: Det går inte att komma ifrån att det är den höga koldioxidskatten i Sverige, som inte har motsvarighet i andra länder, som har gjort Arizona Chemicals situation särskilt svår.
Herr talman! Jag upprepar att jag tror inte att det är sysselsättningen inom massaindustrin som är problemet. Exempelvis gör ju Södra Skogsägarna miljardinvesteringar. Slutresultat: Ökad produktion, färre anställda. I det perspektivet och med de summor och de volymer det gäller är råtalloljan som att pinka i Mississippi. Det får man kanske inte säga, så jag tar tillbaka det omedelbart. Det är riktigt att skogsindustrin uppvaktade utskottet och framförde sina uppfattningar. De var väl grundade, medger jag. Det är därför jag också har sagt att hur vi än gör, så gör vi fel i det här ärendet. Det som intresserar mig är däremot de massaindustrier som har en råtallolja som inte går att använda av Arizona Chemical därför att den skulle vara förorenad, vilket den egentligen inte är. Massan består inte enbart av taniga tallar utan också av lite björkskog och annat. Det vore väl en utmaning för de berörda massaindustrierna att i stället för att gnälla och skälla över en besvärlig och vrång verklighet och en ännu oginare riksdagsmajoritet sätta i gång och utveckla tekniken, så att man även där kan få fram vettiga kemikaliska produkter, även om det skulle vara lite björk och annat lövträ inblandad i råtalloljan.

Herr talman! Vi skall nu, som herr talman sade, behandla ett förslag till förändring av beskattningsregler för fordringar och skulder i utländsk valuta. Om någon mot bakgrund av de senaste årens uttalade stöd för ökat småföretagande hade väntat sig att förslaget till ändringar skulle innebära förenklingar eller lättnader för företagarna, så skulle den personen bli besviken. Förslaget grundas på en promemoria som fått en, milt uttryckt, svidande kritik från flertalet remissinstanser. De som tillstyrkt förslaget är några myndigheter, men det är värt att notera att den i detta sammanhang kanske viktigaste, NUTEK, har avslagit förslaget. Övriga myndigheter, NUTEK och flertalet av näringslivets organisationer förordar en alternativ lösning. Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet anser att man inte bör stifta lag på ett så dåligt underlag. Bl.a. saknas en redogörelse för utländsk rätt, och man har inte gjort någon jämförelse med beskattningen av finansiella instrument. Man anser att orealiserade vinster principiellt inte bör beskattas. Ett annan remissorgan som är relevant i det här sammanhanget är Näringslivets nämnd för regelgranskning. De anser att det finns stora brister i analysen, att beslutsunderlaget inte är tillfyllest och att konsekvenserna av förslaget utretts alltför summariskt. Allt detta kan vi ställa upp på. Vad innebär då det här mycket kritiserade förslaget? Jo, fortsättningsvis skall skulder och fordringar i utländsk valuta upptas till balansdagens kurs utan möjligheter att göra några avsättningar till valutakursreserv. Volatiliteten när det gäller den svenska kronan är som bekant mycket stor nu för tiden, och det finns risk för att den blir ännu större i framtiden. Den svenska kronan är en liten valuta. Den blir lätt offer för allehanda internationella valutaspekulanter. Och det blir definitivt inte bättre när EMU nu kommer i gång den 1 januari 1999 och vi står utanför. Det kan alltså mycket väl hända att ett företag på balansdagen har en orealiserad vinst på grund av valutaläget för att någon vecka eller några dagar senare kunna konstatera att denna vinst har reducerats högst betydligt eller kanske t.o.m. blivit en förlust. Men för utskottsmajoriteten spelar verkligheten ingen roll. Beskattning skall ske efter balansdagens kurs. Att detta kan innebära likviditetsproblem för den enskilde företagaren inser också regeringen. Men regeringen anser att eftersom ränteläget numera är så lågt borde det här inte vara något större problem. Ack, om man nu tror att låga räntor alltid kommer att vara regel har man nog inte läst grundkursen i ekonomisk historia - eller för den delen sett på vad som har hänt i världen under de absolut senaste åren. Visst kan man ha förhoppningar om ett stabilt lågt ränteläge. Men att ta det som intäkt för ett lagförslag är väl ändå i våghalsigaste laget? Och det största problemet i detta sammanhang är inte tvära räntekast utan i stället den berg och dalbana som kursen på den svenska kronan befinner sig i. Även om regeringen i propositionen hävdar att stabilitet i ekonomin är en grundbult i regeringens politik kommer EMU och utanförskapet att skapa helt nya förutsättningar. En mycket volatil valuta skapar stora problem för företag med import och exportvaror, och det är ju flertalet av de svenska företagen. För andra balansposter än den nu aktuella finns möjligheter att i bokslutet ha obeskattade reserver som t.ex. överavskrivningar på inventarier eller avsättning till periodiseringsfond. I propositionen står det ordagrannt: "Här är emellertid normen att dessa reserveringar accepteras skattemässigt." Men när det sedan gäller fordringar och skulder i utländsk valuta skall det inte gå. Då ser texten ut så här: "Såvitt avser fordringar och skulder i utländsk valuta är normen att värdering skall ske till balansdagens kurs, vilket motiverar schablonbeskattning." I stället för att göra en analys av konsekvenserna hemfaller man åt en bevisföring som är föga övertygande. Varför vill då regeringen och utskottsmajoriteten trots all kritik få till stånd en lagändring? Jo, sägs det: Man vill ha en bättre överensstämmelse mellan bokföringsprinciper och skatteregler. Men sanningen finns i slutklämmen på propositionen. Där står det: "Ett genomförande av denna modell ger vidare en budgetförstärkning på ca 0,54 miljarder kronor under en femårsperiod. Denna förstärkning behövs för att finansiera de nya reglerna avseende omstrukturering av företag." Det var det förslaget vi diskuterade tidigare här i dag. Det här med principer och konsekvenser kallas alltså här vid sitt rätta namn: budgetförstärkning. Att en del företagare får det lite knepigare spelar då inte så stor roll. Herr talman! Vi moderater yrkar avslag på hemställan i skatteutskottets betänkande nr 8 och bifall till reservation 1.

Herr talman! När man tittar tillbaka på 1990 års skattereform hittar man där uttryckliga regler för just den fråga som vi debatterar i det här betänkandet. Det handlar om regler för beskattning av fordringar och skulder i utländsk valuta. Vad är det då som har gjort att det har tagit nio år att komma fram till en lösning? 1990 var läget sådant att när beslutet om skattereformen skulle fattas uppstod ett stort motstånd om just det vi nu diskuterar. Vi inom Socialdemokraterna ville på något sätt täppa igen ett utrymme för skatteundandragande som fanns genom att ha en strikt och rak tolkning där balansdagskursen skulle ligga till grund för värderingen. I stället valdes en modell där avdrag medgavs för avsättning till valutakursreserv. Det här medförde en olikformighet i behandlingen av orealiserade vinster och förluster. I den tänkta raka modellen skulle de här bägge sakerna behandlas på ett likvärdigt sätt. Det här medförde också att en schablonintäkt infördes för att mildra de problem som annars skulle ha uppkommit. Med det var valutakursreserven beskattad. Nio är en lång tid, herr talman. Miljön runt frågan då var kritisk - så även nu. Men då beräkningarna för schablonintäkten gjordes levde man i en miljö där SURV:en existerade. Den har nu varit avskaffad under lång tid. Därför blir det som reservanterna vill, nämligen att regeringen skall lägga bort frågan och komma tillbaka med ett nytt förslag lite längre fram, lite svårt att smälta. Herr talman! I och med att man den 1 januari 1999 ändrar reglerna runt redovisningsseden faller också ett avgörande hinder som 1990 avgjorde huruvida frågan då skulle kunna inplanteras i den nya skattelagstiftningen eller ej. Nu är utgångsläget ett helt annat. 1990 kan vi socialdemokrater åter lägga en byggsten till rätta i riktning mot en likformig behandling av orealiserade vinster och förluster. Det motverkar just skatteplanering. Vi kan lägga till en nygammal del i bygget av skattereformen. Men åter till reservationen, herr talman. Att det finns remissinstanser som är kritiska till det förslag som vi nu debatterar är ingenting nytt. Så var även fallet 1990. Men om man reserverar sig borde man ändå, tycker jag, lägga fram någon sorts förslag när det gäller vilken riktning man själv vill att frågan skall ta. Det som har framkommit av reservationerna är att man inte har något eget förslag. Man gör sig enbart till talesman för det motstånd som väckts under remissrundan. Det kan jag tycka är ett besynnerligt sätt att driva politik på. Varför har vi då valt denna lösning och inte en annan? Svaret på den frågan blir, herr talman, att samtliga modeller som diskuterats har både för och nackdelar. Men den strikta och raka modellen har klart flest fördelar. Som första fördel kan nämnas att förslaget överensstämmer med god redovisningssed som leder till det som vi i Sverige länge har upprätthållit, nämligen en stark koppling mellan redovisning och beskattning. Som andra fördel kan nämnas att förslaget som nu ligger till grund för beslut också är det som kan täppa igen möjligheter till skatteundandragande och skatteplanering. Det är två väldigt viktiga skäl. Med detta, herr talman, yrkar jag avslag på reservationerna och bifall till hemställan i betänkandet.
Herr talman! Lars U Granbergs inlägg, och hans kritik av vår reservation, följer det vanliga spåret. Allt som regeringen och Socialdemokraterna gör är rätt. Alla remissinstanser och de som lever i verkligheten har fel. Sedan kräver man av oss att vi skall ha ett alternativt förslag. Vad vi i likhet med många andra säger är bara att detta ärende är dåligt berett. Det har inte beaktat en rad olika aspekter som jag framförde från talarstolen. Det är ett dåligt berett förslag som det dessutom inte är någon brådska med att ta in. Det är rimligtvis inga stora värden som står på spel. Det är inget annat än besvär för företagarna. Då borde man ta sig en funderare till. Man borde ta till sig den kritik som har förekommit, bereda ärendet och komma tillbaka. Konstigare än så är det ju inte. Överensstämmelsen mellan bokföring och skatteregler är naturligtvis bra i sig. Men det här får ju konsekvenser i form av likviditetspåfrestningar och sådant. Det är något som vi ofta diskuterar också i den här kammaren; att det finns brist på kapital i företagen och sådant. Då borde man ta till sig detta och fundera på om det verkligen är relevant. Är det inte så, Lars U Granberg, att den verkliga orsaken till detta är att man skall få den här budgetförstärkningen på 0,54 miljarder under en femårsperiod? Det är det som är utlösande, inte någonting annat!
Herr talman! Får jag börja med detta med att allting vi säger är rätt. Jag skulle kunna dra växlar på att vi har majoritet bakom vårt förslag. Carl Erik Hedlund har inte lyckats fånga upp någon majoritet för sitt förslag. Med det skulle man kunna säga att majoriteten nog har stött det bästa förslaget. Budgetförstärkningar är det inte tal om. Det jag tog upp i mitt anförande handlar väldigt mycket om skatteundandragande. Samma sak gäller företagens situation. Jag tycker att Carl Erik Hedlund glömmer en viktig sak om företagsklimat. Har man en miljö där skatteundandragande är vanlig och där man har möjlighet att tillskansa sig skattelättnader - av ärliga eller oärliga slag - så förändras ju också konkurrensförhållandena mellan företag. Det är inte bra, och det är inget bra klimat för företagen. Där tror jag mycket på det förslag som nu föreligger. Jag tror att det skall kunna styra upp skatteunderlaget. Och jag tror faktiskt också att företagen kommer att ha en stor fördel av det.
Herr talman! Lars Granberg! Jag skulle gärna vilja veta på vilket sätt som jag som enskild företagare eller företrädare för ett bolag kan undandra mig skatt genom det nuvarande systemet. Jag tar vid årets slut upp mina fordringar och skulder i utländsk valuta. Sedan kommer det ju ett år till! Då får jag ju ta konsekvenserna av det. Jag kommer ju inte undan skatt annat än just vid det momentet, och jag slipper alltså att betala skatt för någonting som är orealiserat, både vinst och förlust.
Herr talman! Det är sant, men det finns ju en fördel. Just för att komma åt sådana fall där det råder lite tveksamhet är det ju en fördel att den här delen av redovisningen och beskattningen är kopplade väldigt nära varandra så att det inte spretar åt alla håll och kanter. Jag håller alltså fast vid att det här förslaget är bra även för företagen, inte bara för oss socialdemokrater. Jag säger inte heller det för att det här, som jag också sade i mitt anförande, är en del av den skattereform som vi tillsammans med Folkpartiet, som jag förresten är lite... Nej, man skall inte använda en replik mot andra partier. Men jag tror att det finns stora fördelar för företagen i det här beslutet, inte bara för oss socialdemokrater.

Herr talman! Med tanke på vad jag kommer att säga är det väl säkrast att jag klargör redan från början att jag yrkar bifall till hemställan i det föreliggande betänkandet. I min värld, när det gäller redovisning av fordringar och skulder, har det alltid varit på det sättet att försiktighetsprincipen skall gälla. Skulder skall alltså tas upp till den högsta av bokförd kurs och balansdagens kurs, och tvärtom när det gäller fordringar. Så här är det ju på grund av att man inte skall redovisa ett för högt värde på företaget. Om man har den synen är det också ganska naturligt att det skall finnas en överensstämmelse mellan den civilrättsliga lagstiftningen och den skatterättsliga. Jag tycker att det är ganska nödvändigt. I min värld levde jag med den uppfattningen att i stort sett alla tyckte så fram till dess att de nya reglerna på det civilrättsliga området infördes. De innebar att det är balansdagens kurs som skall gälla. Jag tycker inte att den ändringen på det civilrättsliga planet var särskilt lyckad, men att i nuvarande läge gå emot att det blir en överensstämmelse mellan civilrättslig lagstiftning och skatterättslig lagstiftning tycker jag är fel. Jag tycker att det är viktigt att denna överensstämmelse finns. Och jag är lite förvånad över att moderaterna bara tar upp denna fråga nu och att de inte egentligen reagerade när den civilrättsliga lagstiftningen ändrades. Det är ju faktiskt så att värdering av företag osv. blir väldigt otydlig på hela den civilrättsliga sidan när man använder de nya värderingsreglerna. Hade moderaterna varit konsekventa skulle de naturligtvis ha reagerat då. Tidigare har jag förstått att Moderaterna har ansett att det varit bra med en överensstämmelse mellan den civilrättsliga lagstiftningen och den skatterättsliga. Men i det sammanhanget - jag skall inte säga gynnade - stämde det kanske bättre överens med Moderaternas ideologi. Jag tycker att man måste vara lite konsekvent. Man kan inte ha vissa argument när det ser ut på ett sätt och byta argument och ståndpunkt när det ser ut på ett annat sätt. Jag tycker att det är bra om man är lite konsekvent i politiken, och det är det jag försöker vara. Det är också därför jag yrkar bifall till detta betänkande, för jag tycker att den viktigaste principen trots allt är att det finns en överensstämmelse. Att jag sedan som sagt beklagar att den civilrättsliga lagstiftningen är ändrad på det här området kan jag erkänna inför kammaren.

Herr talman! Kammaren har nu att behandla utgiftsområde 5, och det gäller utrikesförvaltning och internationell samverkan. Eftersom reservanten inte är närvarande och inte heller den som har skrivit ett särskilt yttrande skall jag inskränka mig till att först och främst yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande, och därefter något ändå till protokollet läsa in de argument som utskottsmajoriteten anför för att tillbakavisa reservationen. Moderaterna har reserverat sig mot att vår ambassad i Wellington inte har återupprättats. Att vi inte har en ambassad i Wellington i dag är ett resultat av de besparingar som kammaren har beslutat om och att utrikesförvaltningen är i ständig utveckling. Den verksamhet som sköttes vid ambassaden i Wellington utförs nu genom sidoackreditering från Canberra, och utskottsmajoriteten anser att det fungerar till fullo. Därför tillbakavisar vi den här reservationen. Den andra reservationen som Moderaterna har lagt till betänkandet går ut på att man bör ha en flexibel organisation i utrikesförvaltningen, och som en följd av den omorganisation som genomfördes i Stockholm 1996 menar man att man också bör göra en översyn av förvaltningen i utlandet. Det här är en upprepning av en tidigare motion. Även förra året bifogade man samma reservation till betänkandet. Vi svarade då, och vi svarar återigen, att en sådan studie som man efterlyser redan är gjord. Den gjordes inför omorganisationen 1996. Då genomförde man nämligen den utredning som tog sin utgångspunkt i de förändringsbehov som följer av den omorganisation som har skett i Stockholm. Därmed menar vi faktiskt att motionärens önskemål är tillgodosedda, och reservationen tillbakavisas återigen därför. Jag går till den fråga där Elver Jonsson har varit engagerad. Det gäller verksamheten inom Arena Norden. Där har utskottet en mycket positiv skrivning. Vi menar att den här verksamheten bör garanteras. Vi förutsätter att man från Utrikesdepartementet ser till att verksamheten kan fortsätta intill dess att man fattar en nytt beslut i Nordiska ministerrådet. Vi redogör också för de diskussioner som pågår om andra former för verksamheten. I stort sett bör motionärernas önskemål vara tillgodosedda med detta. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till hemställan i utrikesutskottets betänkande och avslag på reservationerna.

Fru talman! Det betänkande som vi har uppe till diskussion i dag om utrikesförvaltning och internationell samverkan råder det ganska stor enighet om, i varje fall på de flesta av de olika områden det handlar om. Skillnaderna mellan våra partier kommer fram på ett helt annat sätt när det gäller synen på det internationella biståndet, som vi skall diskutera här i morgon. Jag vill i dagens inlägg nöja mig med att behandla frågan om Arena Norden och dess möjlighet till fortsatt verksamhet för information om Norden och nordiskt samarbete. Där har vi kristdemokrater bl.a. i en trepartimotion med Centern och Folkpartiet, men även andra, motionerat om ett anslag för att säkra verksamheten även för kommande år för Arena Norden. Under utskottsarbetets gång uppnåddes glädjande nog ett samförstånd som visserligen inte innebär ett bokstavligt bifall till våra motioner men som lett till en gemensam skrivning som kan betecknas som starkare än förra årets skrivning som då ledde till att verksamheten kunde fortsätta för Arena Norden under innevarande år. I årets betänkande kan vi nu läsa: "Utskottet utgår ifrån att regeringen möjliggör fortsatt verksamhet, i avvaktan på beslut i Nordiska ministerrådet under 1999". Det var precis det som utskottets ordförande nyss anförde. Utskottet har också i sin skrivning tidigare konstaterat att de behov som verksamheten avses tillgodose är angelägna. Vi som motionerat med målsättningen att säkra Arena Nordens verksamhet även för 1999 är nöjda med den skrivningen eftersom vi kan konstatera att vi nått vårt syfte. Arena Nordens verksamhet kan fortsätta även nästa år. Men, fru talman, det känns angeläget att i detta sammanhang få understryka vikten av att det arbete som nu pågår för att på sikt säkra fortsatt informationsverksamhet i Sverige genom nordisk samfinansiering verkligen lyckas. Det hade ju varit en fördel om frågan kunnat få den lösningen redan inför kommande år. Fru talman! Jag vill avslutningsvis yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Fru talman! I betänkandet berörs bl.a. frågor kring det arktiska samarbetet. Vänsterpartiet har i en motion pekat på vikten av att det arktiska samarbetet ges en högre politisk prioritet. Samarbetet om Arktis är viktigt inte bara för de befolkningsgrupper som bor där och de arktiska länderna utan också för de internationella relationerna, för fred och säkerhet i hela världen och för möjligheterna att skapa en ekologiskt hållbar utveckling på hela jordklotet. De arktiska områdena rymmer stora oexploaterade naturresurser. Naturligtvis tilldrar sig dessa rikedomar ett minst sagt stort intresse från marknadsaktörer och politiker i den tätbefolkade och resurskrävande delen av världen. En storskalig och okontrollerad exploatering av de rika naturtillgångarna på skog, mineral, kol, olja och gas kan mycket väl leda till gigantiska miljöproblem och försvåra för regionens befolkning att värna sin kultur och att värna sina ekonomiska intressen. Det skulle långsiktigt försvåra befolkningens möjligheter till överlevnad i området. Vinsterna från exploatering av området kan mycket väl helt och hållet hamna hos internationella exploatörer i helt andra delar av världen samtidigt som de ekonomiska villkoren för regionens befolkning förvärras. Skall en långsiktigt hållbar utveckling av det arktiska området kunna ske måste befolkningen i dessa resursrika områden få del vinsterna från naturresurserna. Det är naturligtvis också mycket viktigt att i all verksamhet i det arktiska området ta hänsyn till den mycket speciella och känsliga arktiska miljön. Inte minst mot den bakgrunden är det bra att utskottet pekar på möjligheten att Sverige lyfter fram de arktiska frågorna i exempelvis internationellt miljösamarbete. Det är enligt min mening viktigt att Sverige i så många internationella forum som möjligt lyfter fram just de arktiska frågorna. Man får konstatera att det konkreta samarbetet inom det arktiska området är i ett begynnande skede där frågorna kring finansiering och struktur för samarbetet återstår att lösa. Utskottet anser att det skulle vara av värde att regeringen i någon form återkommer till riksdagen och redovisar samarbete som pågår och som kommer att initieras. Det tycker jag är bra. Eftersom utskottet delar Vänsterpartiets åsikt om vikten av det arktiska samarbetet ser jag personligen med stor tillförsikt fram emot regeringens fortsatta arbete i den här frågan. Med dessa ord yrkar jag bifall till utskottets hemställan i betänkandet.
Fru talman! Detta med internationellt samarbete och samverkan har sina praktiska sidor. Nordiska rådets presidium arbetar här i huset i dag, och vi har ryska gäster. Det gör att det kan vara svårt att komma i tid till kammaren när talarlistan galopperar. Det nordiska området tas upp i betänkandet, och det arktiska samarbetet har noterats. Jag kan instämma i Lennart Gustavssons inlägg. Utskottet är mycket positivt i den delen när det gäller rapporteringen hit till parlamentet. Den andra frågan är om möjligt något allvarligare. Utskottets fru ordförande var inne på att det var det som intresserade mig och gav mig ett löfte innan jag ens rest frågan att det skulle hanteras väl. Jag har redogjort för Arena Nordens arbetsuppgifter och argumenterat för att det borde få ett eget anslag. Jag skrev för övrigt en fråga till samarbetsministern förra hösten om hur man skall hantera det och om utlovade statsbidrag. Statsrådet Pagrotskys sade i sitt svar att regeringen på olika sätt försökte tillgodose Föreningen Nordens önskemål om stöd till informationsverksamhet via Arena Norden för att skapa tillräcklig planeringstrygghet så att verksamheten vid Arena Norden skulle fortsätta. Han sade också att det pågick förberedelser för olika former av samverkan mellan Regeringskansliet och Föreningen Norden. Strävan var att verksamheten skulle få det stöd som det förtjänade och att man utnyttjade den kompetens och det kontaktnät som finns hos Föreningen Norden i allmänhet och hos Arena Norden i synnerhet. För år 1999 finns inget sådant anslag beviljat. Jag kan läsa att utrikesutskottet har inhämtat att en dialog pågår för att finna den långsiktiga lösningen för den nordiska informationsverksamheten. Regeringen verkar för att en sådan verksamhet upprättas i Sverige på grundval av en nordisk samfinansiering. Saken skall också behandlas i Nordiska samarbetskommittén inom Nordiska ministerrådet. Utskottet har nöjt sig med det beskedet och utgår ifrån att regeringen möjliggör fortsatt verksamhet i avvaktan på ett samnordiskt beslut under 1999. Där accepterar man alltså samma temporära lösning som för 1998. Den har gett upphov till att Föreningen Norden har känt osäkerhet. Mot den bakgrunden vill jag framhålla det jag också framförde i motionen, nämligen att Arena Norden har övertagit större delen av de informationsuppgifter som tidigare handlades av den svenska delegationens kansli och även av presidiesekretariatet. Det nödvändiggjordes av de personalinskränkningar som genomfördes vid det svenska kansliet och sekretariatets flytt till Köpenhamn. Då var Arena Norden en lämplig aktör. Fru talman! Jag tycker att det ändå måste ses som en rimlig svensk uppgift att ge en utåtriktad information om Norden i Sverige på samma sätt som sker nationellt i övriga nordiska länder. Statsfinansiellt, kära kammarledamöter, handlar det ju om oerhört lite pengar jämfört med de summor som vi lägger på annat internationellt samarbete, EU inte att förglömma. För att säkra verksamheten vid Arena Norden vore den bästa lösningen ett fast anslag. Jag utgår från att regeringen beaktar både motionen - som har blivit besvarad av utskottet, som det heter - och dessa synpunkter och det som också utskottets ordförande har sagt här i kammaren. Som motionär är jag mycket nöjd med att motionen inte avslås. Den är just, som det sägs, besvarad. Jag vill yrka bifall till hemställan i betänkandet i den delen, medan jag sällar mig till reservanterna under mom. 7 som gäller representationen i Wellington. Där yrkar jag bifall till den reservationen.

Fru talman! Utskottets vice ordförande tog upp vår ambitionsgrad när det gäller samarbete. Det kommenteras ju helt riktigt i betänkandet. Lennmarker var inne på det och efterlyste en ambitionsgrad. I den mån inte utskottets ordförande kommenterar den delen skulle jag vilja fråga vice ordföranden på vilket sätt det skulle kunna ske. För egen del menar jag att vi också i ljuset av de norska ambitionerna borde höja den svenska aktiviteten. Sverige skall ju också så småningom ha ordföranderollen i EU om ett par år. Jag tror att det är rätt som utskottet säger att det ställs skärpta krav på utrikesförvaltningen under de kommande åren. Men det skulle vara intressant med en politisk kommentar till på vilket sätt det skulle kunna ske. Fru talman! Sedan hade jag också tänkt säga någonting om Östersjösamarbetet. Det känns riktigt och viktigt. Det finns möjligen ett bekymmer. Det är att det är så många aktörer. Det gäller både de överstatliga och de nationella. Men det gäller också län och regioner, för att inte tala om de många kommuner som nu har verksamheter och samarbete med områden på andra sidan Östersjön. Jag tror att det är viktigt att vi får en strukturering så att vi också får hög rationalitet och effektivitet. Det finns onekligen en viss trängsel och kanske rent av också ett dubbelarbete. Det skulle vara bra om vi kunde minimera det. Det var ytterligare några synpunkter som jag hade tänkt framföra. Sedan uppskattar jag att utskottet också noterar det som sades om den nya och förnyade Afrikapolitiken. Där finns mycket att göra, inte minst när det gäller det som händer under dessa dygn i Central och

Fru talman! Jag tackar för det svar som vice ordföranden gav när det gäller de praktiska frågorna men också när det gäller tankar kring finansiering m.m. Nu studerar man ändå utskottsbetänkandet. I det nya treåriga samarbetsprogrammet med länder i Central och Östeuropa betonas framväxten av en alleuropeisk säkerhets och samarbetsordning. Jag tror att det är bra. Jag tror också att det indikerar en större öppenhet när det gäller säkerhetsfrågor som bara för något eller ett par år sedan var helt otänkbar, åtminstone i den svenska regeringskretsen. Jag tror att det är bra att det har skett ett nytänkande som säkerligen skall främja både samarbete och en mer trygg europeisk säkerhetspolitik. De inre slitningarna, för att inte säga sönderslitningarna, i f.d. Jugoslavien är en tragedi för hundratusentals medborgare i områdena. Att situationen i t.ex. Kosovo är så tragisk som den fortfarande är måste ses som ett nederlag för alla demokratiska stater i Europa.
Fru talman! Det sista meningsutbytet blir något egendomligt när reservanterna debatterar med varandra över det ärende som de själva tillsammans har reserverat sig mot. Jag vill i stället bemöta Göran Lennmarker i hans resonemang som gäller anslag D 2, information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling. Det är ett anslag som moderaterna inte anser att vi skall ha längre. Man tycker att den typen av generella bidrag till organisationer som arbetar med fredsfrämjande verksamhet skall utgå. Det här har utskottet tillbakavisat. Jag skulle vilja säga så här: Alltför många länder har inte förankrat sin säkerhetspolitik och en känsla för internationella organisationer och fredsfrämjande arbete hos sitt folk. Så är inte fallet här i landet. Det finns många aktiva verksamma folkrörelser som arbetar inom det här området. De arbetar med att stimulera intresse och engagemang för fredsfrågor. Det är en styrka för landet, och det sammanfaller väl med den utrikespolitik som vi här vill föra. Därför vill jag på det skarpaste tillbakavisa propåerna från Moderata samlingspartiet om att detta anslag inte skulle finnas.

Fru talman! Jag vill kraftfullt tillbakavisa det misstänkliggörande av folkrörelserna som Göran Lennmarker gör sig skyldig till. Jag tror inte att någon av de folkrörelser som mottar bidrag för fredsprojekt av olika slag känner att de har ett beroendeförhållande till regeringen. Tvärtom är det ett inslag i en levande demokrati att låta många människor bli delaktiga i och bärare av de allmänna värderingar som svensk utrikespolitik vilar på.

Ärade riksdagsledamöter! "Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De är utrustade med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av broderskap." Dessa ord, och de efterföljande 29 artiklarna i Den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter, antogs slutligen av Förenta nationernas generalförsamling i Palais de Chaillot i Paris den 10 december 1948. Detta kunde ske, sedan varje ord, varje formulering i detta dokument nagelfarits och förhandlats av de 58 närvarande medlemsstaterna och sedan över tusen omröstningar genomförts. Ändå gick arbetet förhållandevis fort. Illdåden och de ohyggliga kränkningarna av människovärdet under andra världskriget låg nära, och trycket på Förenta nationerna, som bildats tre år tidigare, var hårt. Deklarationer om mänskliga rättigheter hade gjorts tidigare - men detta var den första som spände över nationella gränser. Den slog fast att rättigheterna är en internationell angelägenhet. Deklarationen blev Förenta nationernas första avgörande framgång. Den följdes av en rad bindande konventioner. Flyktingkonventionen, konventionen mot rasdiskriminering, konventionen mot kvinnodiskriminering och barnkonventionen från 1989 är några av de framsteg som uppnåtts. Deklarationen är en milsten på människans väg i kampen för mänskliga rättigheter. Dess värde för det internationella samarbetet och för den enskilda människan kan inte överskattas. Ändå, i dag då vi högtidlighåller 50-årsdagen av deklarationens tillkomst, är det dess tillkortakommanden i vår värld och i vår verklighet som står i fokus. Ett halvt sekel har förflutit sedan världen samlade sig till denna unika överenskommelse om människovärdets okränkbarhet. 50 år har förflutit, 50 år av upprepade misslyckanden för freden, för friheten, för de mänskliga rättigheterna. Nya oroshärdar har tänts, andra har åter blossat upp - också i vår närhet och i vår tid. Kongo, Kina, Myanmar och Chile har under årens lopp påmint oss om att kampen för mänskliga rättigheter gång på gång möter nya nederlag. I ett vidare perspektiv står det fullständigt klart för oss, om och om igen, att det vi upplever i dag i vårt land - av fred, frihet, demokrati och respekt för alla människors unika värde - lyser som en kort glimt i historiens mörker av krig, terror och ofrid. Det är fortfarande så att få länder, om ens något land, till fullo kan sägas leva upp till den deklaration om de mänskliga rättigheterna som beslutades för ett halvt sekel sedan. På alltför många platser på jorden är brotten mot den uppenbara och systematiska. Samtidigt är det också så att vi under dessa 50 år efter deklarationens tillkomst har fått uppleva stora framsteg för demokrati och mänskliga rättigheter. Det gäller den demokratiska utvecklingen i Öst och Centraleuropa, i södra Afrika. Vi har sett att människors, organisationers och nationers engagemang har kunnat vända utvecklingen. Vi har sett att huvudansvariga för brott mot de mänskliga rättigheterna inte längre kan utgå från att det är möjligt att fly undan rättvisan. Vår enda möjlighet är att inte förtröttas. Vad vi gör som nation, som parlament, som enskilda människor, har betydelse, gör skillnad.

Det väckte vår kollektiva medvetenhet. Men frågan kvarstår alltjämt, varför finns det så få Raoul Wallenberg?" Att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna är en viktig del av svensk utrikespolitik. För riksdagen är arbetet för mänskliga rättigheter - i Sverige och i internationellt samarbete - en av huvuduppgifterna. Det internationella engagemanget i riksdagen har ökat kraftigt under senare år. Det sker i det vardagliga arbetet, när vi tar upp och diskuterar demokratifrågor, i mötet med medborgare och med gäster i vårt hus. Det sker i beslut här i denna kammare. Det sker i särskilda insatser i demokratiprojekt, riktade till länder och parlament i demokratisk utveckling. Det sker i högtidligheter och manifestationer, som minnesceremonin för Folke Bernadotte för en tid sedan, i manifestationen till åminnelse av Förintelsen tidigare i år eller då riksdagen i enighet tagit ställning mot rasism och främlingsfientlighet. Detta är viktigt, och riksdagens roll är betydelsefull för att stärka respekten för och tilltron till demokrati och alla människors okränkbara värde. Ändå är det vi gör, som medborgare och som enskilda medmänniskor, det som är avgörande. Det är ett ansvar vi alla måste axla. Det är ett ansvar som inte kan överlåtas åt någon annan. Låt mig avsluta denna stund på årsdagen av deklarationen om de mänskliga rättigheterna med ännu ett citat av FN:s generalsekreterare Kofi Annan: "Mänskliga rättigheter är dina rättigheter. Ta fasta på dem. Försvara dem. Främja dem. Förstå dem och kräv dem. Understöd och utveckla dem. De är det bästa inom oss. Ge dem liv." Ärade riksdagsledamöter! 1900-talet blev det sekel då demokratin segrade i vårt samhälle.

Fru talman! Som fru talmannen så väl uttryckte det, är det en oerhört viktig dag i dag, när vi firar 50 Det är också en viktig dag såtillvida att kammaren nu av ett enigt utrikesutskott uppmanas att ta ytterligare ett steg vidare när det gäller respekten för de mänskliga rättigheterna. Utrikesutskottet föreslår enigt att man skall tillkännage för regeringen att riksdagen önskar en redovisning över MR-läget i våra samarbetsländer. Detta är en viktig signal, som visar att Sverige slår vakt om de mänskliga rättigheterna och att vårt samarbete med våra biståndsländer skall bygga på en respekt för de mänskliga rättigheterna som skall gälla framöver. Det är fortfarande 1 miljard människor som går hungrande till sängs i vår värld, och det är oacceptabelt. Fattigdomen i världen är ett enormt stort problem, och fattigdomen är det som är gemensamt för hela u-världen. Det går att komma till rätta med fattigdomen. Man har i Stillahavsasien visat att man på en generation, 20-30 år, kan gå från absolut fattigdom till relativt välstånd om man använder sig av effektiva metoder för att utrota fattigdomen. I biståndets historia har det funnits olika faser. Den första var take-off-fasen, där man så snabbt som möjligt skulle få u-världen att gå från fattigdom och lågteknologi till rikedom och modern teknologi så snabbt det någonsin gick. Detta ledde naturligtvis till att vissa blev rika och andra blev fattiga, och man gick över i en fas i biståndet som handlade om fördelning. Så småningom fann man att den inte var effektiv när det gällde att höja levnadsnivån, och man började diskutera basbehoven. Man skulle tillgodose de fattiga ländernas behov när det gällde basal utbildning och basal hälsovård. Detta fungerade väl, men sedan började man diskutera samordningsfrågorna och började fundera på om inte någon givare borde koncentrera sig på ett speciellt land. Man började ta ifrån regeringarna det primära ansvaret för den viktigaste verksamhet de hade, nämligen skolor och sjukvård. Man kom in i någonting som hotade att nästan bli en neokolonialism; basbehoven tillgodosågs från Nu har man gått vidare. Man diskuterar samarbete, och man återför ansvaret till regeringarna. När det gäller Världsbanken har man tittat på hur biståndet fungerar. Man kan konstatera att det ibland fungerar utmärkt och ibland fungerar riktigt uselt. Den enkla förklaringen är att med bra regimer ger det bra resultat, att mer pengar ger mer välstånd och mer utveckling, medan en dålig regim, som är ett hot mot det egna landets utveckling, inte heller kan absorbera bistånd på ett sätt som gör att man egentligen får ut någonting av biståndet. Det här ställer naturligtvis till problem för oss när det gäller hur vi skall utveckla vårt bistånd för framtiden. Världsbanken pekar på att om man t.ex. hade använt alla pengar som har skänkts till Zambia på det sättet att man i stället hade satt in dem i schweiziska banker hade Zambia varit ett medelinkomstland i dag. Vad som är ett bekymmer i Världsbankens utvärdering är att demokratin inte slog igenom särskilt kraftfullt när det gällde utvärderingen av effekten av biståndet. Men man kan måhända trösta sig med att det är på det viset att med tillkomsten av en växande medelklass kommer också kraven på demokrati framöver. Från moderat sida har vi alltid försökt driva utvecklingen framåt, driva den hårdare. Det var en moderatledd regering som var den första som genomförde enprocentsmålet. Sedan har vi gått vidare och konstaterat att utbetalningsmål som är uppfyllda i och med att man har betalat ut pengarna inte är särskilt framgångsrika. Socialdemokraterna fortsätter med enprocentsmålet. Anekdotiskt kan man konstatera att regeringen fortsätter sin storstilade uppräkning av biståndet och höjer det med 0,005 procentenheter, från 0,700 % av BNI till 0,705 %. Jämfört med vårpropositionen är det en minskning av biståndsramen med 5 miljoner kronor. Man minskar nämligen med 105 miljoner kronor på grund av nedskriven prognos, och man ökar med 100 miljoner kronor på grund av regeringens förslag. För år 2000 skall man höja till 0,72 % av BNI och år 2001 till 0,73 %. Fortsätter man i den här ökningstakten kommer man att uppnå enprocentsmålet år 2028. Vi har i många år drivit MR-frågorna. Vi är väldigt glada över att vi nu är framme vid detta krav på regeringen att redovisningen skall komma. Vi har länge drivit fattigdomsutrotningsfrågorna. Vi fick så småningom regeringspartiet att tala om fattigdomsbekämpning, och i den skrivning som vi har framför oss i dag nämner man också fattigdomsutrotning. Vi började tala om koncentration på Afrika. Vi har pratat om demokrati, rättssamhälle och marknadsekonomi. Allt detta är sådant som nu kommer i olika utredningar från departementet. Vi började kräva att korruption inte skulle accepteras och att man i länder där korruptionen var utbredd skulle gå via frivilligorganisationer och inte ge bistånd via statsmakten. Där mötte vi motstånd. Det börjar svalna nu. Man börjar alltmer inse att det är bättre att välja en annan kanal än statsmakten, och jag tror att Världsbankens utredning kommer att ge oss ytterligare rätt. Det viktigaste vi i Sverige kan göra för de fattiga länderna är naturligtvis frihandeln. Man kan konstatera att handeln för de fattiga länderna är tio gånger större än vad biståndet är. Det säger lite grann om betydelsen när det gäller frihandel. Vad som också är väldigt viktigt att få igenom är ett investeringsavtal, dels av det skälet att kapitalbristen är det stora hindret för utvecklingen i de fattiga länderna, dels därför att de pengar som finns för att investera är den rika världens pensionspengar. Då fordras det också en trygghet för dem som skall placera sina pensioner i u-länderna. Om man ser på världen i stort kan man konstatera att Stillahavsasien visserligen är inne i en temporär kris, men att utvecklingen har gått snabbt där och att tillväxten har varit stark. Asien i övrigt har en hyfsad tillväxt - inte alldeles säkert stabil. Mellanöstern står och stampar. De har det största biståndet av alla delar av världen. De har dessutom stora naturresurser, men där finns alltför många regimer som har svårt att hantera biståndet på ett effektivt sätt. Latinamerika är inne i en kris som nog också är tillfällig, men har från att ha varit en drivande mina för internationell ekonomi nu blivit en magnet för kapitalet. Så har vi Afrika. Afrika har dessvärre råkat ut för en rad katastrofer. Den första var slavhandeln, där vi med vår koloni i Cabo Corso har ett icke ringa ansvar. Den andra var kolonialismen. Den tredje var socialismen och de krig som man från Västeuropa drog i gång i denna världsdel. Aidsfrågan har också blivit ett stort bekymmer. Det är klart att det här finns stora behov. Vi måste med biståndet hjälpa till att försöka få en vändning till en positiv utveckling. När det gäller katastrofbiståndet blir det vad det blir. Det är nödvändigt att ge katastrofbistånd. För närvarande är det naturligtvis Centralamerika som är den stora mottagaren. När det gäller det övriga biståndet vill vi koncentrera oss på Afrika, därför att det är där fattigdomen ökar, och det är den del av världen där behoven av insatser är störst. Det är klart att basal utbildning och basal hälsovård är oerhört viktiga. De kostar aldrig mer än 10 % av BNI, vilket man naturligtvis skall komma ihåg när man ser på hur stora biståndsflöden som skall föras dit. Det är viktigt att hjälpa dessa länder till demokrati och hjälpa till att få en framväxt av fria medier, av ett rättssamhälle och inte minst av en marknadsekonomi. Man behöver en uthållig tillväxt, och vi skall bidra till att bygga upp en infrastruktur. Den del som vi skall satsa på är naturligtvis den som inte är lönsam, exempelvis vägarna, och inte den som man kan låna pengar till på vanligt sätt och ta ut avgifter för, som t.ex. byggandet av kraftanläggningar av olika slag. Vi skall satsa på framväxten av familjejordbruk, jordreformer och småföretagsamhet. Vi anvisar också ett relativt stort anslag för skuldsaneringar i de utsatta länderna. Det är väldigt viktigt att komma ihåg vikten av att länderna är i en positiv utveckling när man skuldsanerar. I en korrupt regim som är hotet mot landets egen utveckling innebär en skuldsanering dessvärre att man får ett ökat låneutrymme som man snart kan utnyttja. Skuldsanering, rätt insatt, är ett utomordentligt sätt att låta en ny utvecklingspositiv regim få möjligheter att föra sitt land framåt. Vi skall naturligtvis ställa krav för vårt bistånd. Vi skall kräva demokrati, MR, rättsstat och marknadsekonomi. Många gånger är det bättre att en korrupt regim råkar ut för statsbankrutt och att det blir en ny positiv regim i ett land än att man fortsätter att med bistånd hålla en korrupt regim under armarna. Vi vill satsa särskilt hårt på de enskilda organisationerna. De enskilda organisationerna har lokalkännedomen. De har erfarenheterna av landet. De har engagemanget. De stärker biståndsviljan här hemma i Sverige. De når fram även i de länder där korruptionen är utbredd. När det gäller administrationen tror vi att insatserna i Afrika - biståndssamarbetet där - lättare utformas i Afrika än på Sveavägen, och vill därför ha en enhet för planering i Afrika lokaliserad till Afrika. Vi vill ha utvärdering av arbetet. Visserligen finns det interna controllers i Sida, men vi menar att en extern utvärdering är väsentlig och står bakom kraven på detta. Vi tror också att man ofta skall ha trepartssamverkan, dvs. att vi samverkar dels med biståndslandet, dels med något av de länder som har praktisk erfarenhet av hur man tar sig ur fattigdomsfällan. På det multinationella området har vi en viktig roll att spela när det gäller utformningen av Loméavtalet inom EU. Vi har en viktig roll att spela när det gäller FN-organen och inte minst Bretton-Woodsinstitutionerna, som så framgångsrikt har drivit tesen att framsteg skall belönas med bistånd, men inte motsatsen. Regeringen är äntligen på rätt väg, och vi ser positivt på det. Jag tror att man skall vara alldeles illusionslös när man sysslar med bistånd, men absolut inte desillusionerad. Det går att åstadkomma att fattigdomen utrotas. Det går att åstadkomma det på en generation. Om vi finner fram till de riktiga vägarna har vi också möjlighet att lägga världens fattigdom bakom oss. Jag står bakom alla moderata reservationer. Jag yrkar bifall till reservation nr 1.

Fru talman! Det finns all anledning att uppmärksamma FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Dagligen sker brott mot dessa universella rättigheter i länder där människor förvägras rätten till makt och inflytande, rätten till att fritt få uttrycka sina åsikter, rätten till arbete, rätten till bostad och rätten att få leva i fred. Förtryck av människor tar sig olika uttryck i olika länder, men fortfarande är demokrati och mänskliga rättigheter en bristvara i vår värld. Så sent som i går rapporterade medierna att elva vänsterledare mördats i Colombia. Det var tyvärr ingen unik nyhet. Dagligen jagas, torteras och mördas politiska aktivister, fackföreningsaktiva och kritiska journalister av högermelisen. I Iran avrättas fortfarande oppositionella med regimens goda minne. Människor fängslas för sina åsikters skull. Just nu sitter författaren Muhammad I spåren av Abdullah Öcalans gripande i Italien har våldsamma stämningar piskats upp i Turkiet. Hadep - ett av de kurdiska partier som arbetar med fredliga medel - har utsatts för rena hetsjakten. Över 3 000 medlemmar har arresterats. 270 häktades och torterades. 84 Hadepmedlemmar sitter fortfarande fängslade i turkiska fängelser, och minst två Hadepmedlemmar har dött efter polisingripanden. Det här var bara några axplock som visar att människors rätt och värdighet kränks varje dag, varje timme, ja, varje sekund, i olika delar av världen. Under tiden som vi står och debatterar svenskt bistånd drabbas hundratals människor av förföljelse och t.o.m. tortyr. Den svenska biståndspolitiken har till uppgift att hjälpa till att försöka göra världen till ett lite bättre ställe att leva på. För människor i nöd spelar det en oerhört stor roll dels vilken inriktning biståndet från den rika världen till den fattiga världen har, dels - och kanske framför allt - vilken nivå biståndet ligger på. Det handlar inte om välgörenhet. Det handlar inte om att döva vårt dåliga samvete för vår höga levnadsstandard. Det handlar om att ha en syn på världens utveckling som utgår från att vi har blivit rika på andras bekostnad, att den rika delen av världen faktiskt har utvecklats under förutsättning av att andra har hållits nere i fattigdom. När Socialdemokraterna tillsammans med Centerpartiet drastiskt sänkte biståndet ned till den skammens gräns som Pierre Schori och andra har talat om på 0,7 % av bruttonationalinkomsten sade man att man åter skulle börja marschen mot enprocentsmålet så snart den ekonomiska utvecklingen i Sverige hade vänt. Vänsterpartiet vänder sig till att börja med emot en beskrivning av biståndet som någonting vi kan använda för att komma till rätta med ekonomiska problem i Sverige. Trots allt får vi inte förlora proportionerna. Även om en borgerlig regering har genomfört en politik som lett till stora skulder och budgetunderskott är våra problem, relativt sett, väldigt små. Jämförelsevis är våra problem sådana som de fattigaste människorna i större delen av världen skulle önska sig att ha. Men sedan sänkningen till 0,7 % har vi knappt hört annat så fort ekonomisk politik har diskuterats - i varje fall inte i valrörelsen, på presskonferenser eller för den delen här i riksdagen - än att Sverige nu är på rätt väg. Nu har hjulen börjat snurra, säger en del. Nu har utvecklingen vänt. Nu har vi fått kontroll över vår ekonomi. Trots det är satsningen på biståndet likafullt mycket klen. Det är oroväckande just därför att det leder till en förlust av proportioner. Det leder till att vi ser oss själva som naturligt privilegierade, som om det vore någon sorts naturens ordning att vi och andra medborgare i rika västländer skall se det som naturligt att orättvisorna i världen består. Nu säger man dessutom att kommande utrymme de närmaste åren, nu när ekonomin har vänt, i första hand skall gå till skattesänkningar för de rikaste i Sverige. Att använda utrymmet till att försöka avhjälpa en del av de orättvisor som finns här är naturligtvis inte fel. Men ställ det i proportion till det konsekventa arbete som vi ändå har ett ansvar att stå för: arbetet med att utrota svält och orättvisor i världen! Regeringen är tveksam till alla former av planerad återgång till enprocentsmålet, det mål som har en oerhört stor uppslutning i det politiska livet såväl som ute i samhället. Vi har mycket svårt att förstå denna tveksamhet. Det finns verksamheter som planeras över längre perioder där man tolererar åtskillig nonchalans, där man tolererar att anslagen överskrids på ett sätt som aldrig skulle vara acceptabelt i andra sammanhang och där generositeten fortfarande är osedvanligt stor. Det gäller t.ex. försvaret - detta trots att hoten mot Sverige, vilket de flesta verkar vara överens om, på ett mycket påtagligt sätt har minskat under senare år. Men de fattigaste ländernas behov av bistånd har inte minskat. Vi har ett ekonomiskt system i världen som både förstärker och t.o.m. förutsätter en orättvis ekonomisk världsordning. Vi har ett system som innebär att man litar till att marknaden skall lösa problemen. Och på den marknaden, det vet vi alla, har vi inte, varken som svenska medborgare eller som världsmedborgare, lika stor rösträtt. På marknaden har vi rösträtt efter vår ekonomiska styrka. Har vi ett system där tillgång och efterfrågan skall samspela för att leda fram till ett pris på en vara och tror att det i sig kommer att lösa problemen med de orättvisor vi ser dagligdags, då skall vi vara medvetna om att ett sådant system inte tar några hänsyn till behov. Den svältande efterfrågar inte mat i ekonomisk mening. Det finns ingen efterfrågan, därför att det inte finns några pengar att efterfråga med. På den marknaden har man noll röster om man inte har något kapital. De här orättvisorna i världsmåttstock försvårar också kampen för demokratin. Demokratin, i betydelsen folkmakt, måste ju leda till att människor får makten dels över sina egna liv, dels också över sina egna samhällens utveckling. För att förstärka kampen för demokratin måste biståndet sättas in i en grundsyn på vad som är problemen i vår värld i dag. Ett av de största problemen är den orättvisa fördelningen av makt, av ekonomisk makt - den makt som följer av att multinationella företag och kapitalägare har oerhört mycket större inflytande över den konkreta politiken i fattiga länder än vad dessas regeringar har, oavsett hur folkvalda de regeringarna är. Det här problemet kommer vi inte till rätta med bara med biståndspolitik. Det krävs också annat. Det krävs ett spektrum av politiska instrument som vi måste använda. Avgörande är ett internationellt samarbete. Men utgångspunkten måste ändå vara att vi lever i en värld där det ekonomiska systemet förutsätter orättvisor för att kunna fungera. Då är det naturligtvis ingen lösning på problemet att ha ett investeringsavtal på de rika ländernas villkor. Vi är oerhört glada över att vi åtminstone tillfälligt har lyckats förhindra en fortsatt fördjupning av de diskussioner om ett multilateralt avtal om investeringar som har pågått under OECD. Ett sådant avtal måste ha utgångspunkten att det är de fattiga länderna som ständigt har missgynnats, utsugits och förtryckts, och att det är de länderna som måste ha en avgörande påverkan på alla internationella avtal. Det är inte de fattigas fel att de är fattiga. Det är inte naturlag som gör att världen är orättvis. Det går att bekämpa orättvisorna. Fru talman! Jag vill rikta lite uppmärksamhet på några speciella biståndsmottagare. Guinea-Bissau har lidit under ett förödande inbördeskrig som har lett till att samhällsstrukturer har slagits sönder, till hundratusentals internflyktingar och till att landet har dränerats på utbildad arbetskraft. Samtidigt härjar hiv, aids och tuberkulos. Mediciner, läkarvård och sjukhus är bristvaror. Laboratorier saknas. Det är oerhört svårt att bygga demokrati under de förhållandena. Det svenska biståndet till Guinea-Bissau frystes när förhållandena var som mest kaotiska. Tyvärr stängdes också den svenska ambassaden. Vi har ett ansvar för att se till att den politiska och demokratiska utvecklingen lika väl som kampen för en human vård och utbildning för alla påskyndas i Guinea Östtimor är ett land som har ockuperats under ett antal år av den indonesiska militärmakten och som har genomlidit utrotningskrig mot oppositionen. Det har nu gått över 20 år sedan ockupationen skedde, men fortfarande har världssamfundet bara i korta stunder uppmärksammat det förtryck som den östtimoresiska befolkningen lider under. Vi föreslår att det svenska biståndet till Östtimor ökar just av det skälet att Indonesien nu måste tvingas att ge östtimoreserna det självbestämmande de har rätt till. Jag vill därför yrka bifall till reservation 20 vad gäller Östtimor. När det gäller Västsahara har folkomröstningar skjutits upp genom rena sabotageaktioner från Marockos och kung Hassan II:s sida. Vi har även där ett förhållande där tiotusentals saharier har drivits i landsflykt och där de humanitära förhållandena är vidriga och nästan omöjliga att förklara. Det finns en stor uppslutning i världssamfundet från FN:s sida bakom att bidra till att Västsahara får möjligheten att genom en folkomröstning bryta sig loss från den annektering som Marocko gjorde efter den spanska kolonialmaktens tillbakadragande. Det är vårt ansvar att se till att Västsahara inte sviks. Det finns en stark oro för att Marocko fortsätter att trotsa FN, sätter sig över demokratin, folkrätten och den nationella självbestämmanderätten. Det får inte ske en gång till. Slutligen, fru talman, är biståndet som sagt en del i en helhetspolitik för att bekämpa de stora problem som världen står inför. Men man kan inte bortse från att nivån på biståndet har en avgörande betydelse. Det spelar faktiskt roll om vi betalar 0,7 % av vår bruttonationalinkomst eller 1 %. Det spelar roll för alla dem som i dag lider under svält och förtryck. Därför är det viktigaste kravet nu att återställa enprocenstmålet, att göra det genom en planerad återgång. Därför vill jag också yrka bifall till reservation 5.